Herr talman!

På den punkten skiljer sig den här regeringen väsentligt ifrån tidigare — borgerliga — regeringar, som efter det att förhandlingarna var avklarade kom med överraskningar som var mycket obehagliga för parterna och som innebar att förhandlingsresultatet i vissa delar helt sattes åt sidan. Vi har från regeringens sida redovisat politiken för organisationerna — för såväl arbetsgivare som fackliga organisationer. Vi är medvetna om att devalveringen kommer att innebära problem i förhandlingarna. Därför för vi nu diskussioner med parterna. När det sedan gäller de av de borgerliga regeringarna beslutade åtgärderna, som också — vilkat Ingemar Eliasson erkände — kan komplicera avtalsrörelsen, vill jag säga att vi i valrörelsen lovat såväl de fackliga organisationerna som medborgarna i övrigt att vi skall upphäva försämringarna i fråga om karensdagarna i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Det kommer vi att göra före avtalsförhandlingarna. Det är en väg att gå för att medverka till att de underlättas och kan genomföras på bästa sätt. Låt mig sedan säga att det inte är så att socialdemokraterna har gjort några lappkast i politiken. Vi har inte gått ut i valrörelsen och lovat enskilda medborgare någon konsumtionsökning. Vi har tvärtom talat om att de närmaste åren kommer att bli fyllda av uppoffringar, men att vi strävar efter att dessa uppoffringar skall bäras rättvist och av alla, inte enbart av löntagarna. Det är ett genomgående budskap också i de diskussioner som regeringen har haft med parterna.
Herr talman! Mycket av den kritik från socialdemokraternas sida som vi i den förra regeringen fick lyssna till gick ut på vi lade bördorna på löntagarna och underlättade för kapitalägarna. Men en devalvering innebär ju just att man lägger en börda på löntagarna för att underlätta för kapitalet. Det ligger i sakens natur — och det bekräftades också av Anna-Greta Leijon — att detta ytterligare försvårar avtalsrörelsen. Även i de kommentarer från fackligt håll som fru Leijon åberopar har ingått att devalveringen mycket försvårar avtalsrörelsen. Nu kan man tycka att den åtstramning, den urgröpning av hushållsbudgeterna och det hot mot sysselsättningen här hemma som devalveringen innebär kunde vara alldeles tillräckligt. Men ovanpå detta kommer alltså momshöjningen. Om regeringen verkligen söker efter möjligheter att något underlätta situationen för förhandlarna, som har en nästan hopplös uppgift, finns här — såvitt jag ser — den enda kvarstående åtgärden, nämligen att låta bli att genomföra en momshöjning. Den var ju redan från början feltänkt, eftersom efterfrågan i ekonomin snarare är för låg än för hög. En höjning av skattetrycket i det läget går därför tvärt emot den ekonomiska politik som man behöver föra. Därför är min fråga — jag upprepar den — om det inom regeringen finns någon förståelse för de synpunkter som har framförts bl.a. i LO-tidningen och från TCO och som går ut på att momshöjningen inte borde komma till stånd.
Herr talman! Vårt förslag i fråga om momshöjningen redovisade vi, precis som Ingemar Eliasson sade, i valrörelsen. Momshöjningen är det sätt på vilket vi har föreslagit att man skall finansiera de vallöften som vi har givit, dvs. löftena om att upphäva de försämringar som de tidigare — borgerliga — regeringarna genomförde för de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, bl.a. de sjuka och de arbetslösa. Visst är det så att devalveringen innebär uppoffringar. Men, Ingemar Eliasson, de uppoffringarna tvingas vi göra därför att vi har haft en dålig ekonomisk politik under alltför många år i det här landet. Det är den nota vi nu tvingas betala.
Herr talman! Den åtstramning som kan behövas lägger den socialdemokratiska regeringen uteslutande på löntagarna i stället för att försöka hålla tillbaka också utgifterna i den offentliga konsumtionen. Det är den stora skillnaden. Det är klart att detta försvårar för avtalsförhandlarna. När jag nu har tittat på svaret ytterligare något, slår det mig att det sätt på vilket fru Leijon kan tänka sig att underlätta för förhandlarna i avtalsrörelsen är att också utdela en smocka till de andra, dvs att höja skatterna också för övriga grupper. Det finns en annan väg att gå, nämligen att lyfta bort ett hot från löntagarna, att låta bli momshöjningen. Det skulle innebära att situationen för förhandlarna blev något lättare, och eftersom den inte behövs för att hålla nere den privata efterfrågan tycker jag, fru Leijon, att det är en bättre väg att gå än att ta till också andra skattehöjningar och därmed trycka ned efterfrågan ytterligare.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tror inte att Anita Gradin är förvånad över frågan. Själv var jag förvånad över att jag måste vänta en hel vecka, innan jag kunde ställa den. En tillträdande regering skall ge besked om fördelningen av regeringsposterna, sade Olof Palme för 20 minuter sedan. Han väntade en vecka innan han sade ifrån vem jag skulle kunna fråga om jämställdhet. När det till sist blev Anita Gradin skall jag gärna deklarera att jag tycker att det var ett bra personval. Det är kanske den enda gången jag har anledning att berömma Olof Palme. Jag vet sedan den tiden vi arbetade utanför partipolitiken att Anita Gradin är insatt i frågorna, och det behövs. Det var också minst sagt förvånande att det i regeringsdeklarationen för första gången på många år inte nämndes ett enda ord i en så viktig fråga — som Anita Gradin nyss sade att den är. I folkpartiet lägger vi nämligen också stor vikt vid jämställdhetsfrågorna. Vi anser dessutom att de här reformerna berör alla människor så djupt att strävan måste vara att förankra dem hos så många kategorier som möjligt. Det är ett av skälen till att jag anser att det är viktigt att alla riksdagspartier får en verklig möjlighet att påverka jämställdhetsarbetet. Ett sådant samarbete har pågått de senaste sex åren och har gett resultat. Tiden medger inte att jag räknar upp allt ifrån jämställdhetslag till skolor, nationell handlingsplan osv. Men det är frågor av tvärpolitisk karaktär. De går in på alla områden. Dessutom är det svåra frågor, och det gäller mer än vanligt att inte bara driva på genom politiska beslut. Det är lika nödvändigt med opinionsbildning, och det, Anita Gradin, är lättare att åstadkomma om alla partier har en möjlighet att delta. Nu säger statsrådet att formerna för kommitténs arbete övervägs — och det vet jag. Men jag är förvånad över att inte Anita Gradin ger mig ett klart besked om vartåt det lutar. Svaret, att vi i oppositionspartierna skall få vara med på samma villkor ”som gäller för övrigt politiskt arbete som regeringen bedriver”, är något luddigt. Jag måste be om ett förtydligande: Kommer ni att behålla en parlamentarisk kommitté eller blir det bara en grupp socialdemokrater, som någon gång kallar in andra partier och berättar vad socialdemokraterna tycker? Ni hade tydligen redan före regeringstillträdet ett antal välformulerade papper om kommittéer hit och dit. Kan jag tolka bristen på handlingsberedskapi den här frågan så, att ni inte anser att ni har behövt något papper om jämställdhetsfrågorna? Då hoppas jag att ni inser att ni inte når målet genom ensidiga socialdemokratiska beslut. Alla måste vara med. När jag nu säger alla vill jag bara fråga, med anledning av att statsrådet i Stockholms Tidningen sade att jämställdhetsarbetet berör allt som handlar om kvinnor: Anser jämställdhetsministern att de här frågorna inte alls angår männen?

Herr talman! Anita Gradin talar om att det i regeringskansliet görs en översyn, men jag sade redan i mitt förra inlägg att jag visste det. Det är riktigt, herr talman, att ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Och visst kan man se över en sådan här organisation över huvud taget. Men jag har inte fått svar på frågan om alla politiska partier får vara med och arbeta i en kommitté och därmed få ett faktiskt, direkt inflytande på det här området. Jag har, herr talman, inte heller fått svar på frågan om det får vara några män med i jämställdhetsarbetet.

Herr talman! Jag konstaterar att jag kan återkomma till detta inom en månad eller två när Anita Gradin har tänkt litet mer. Jag hoppas hon tänker i samma riktning som jag.

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat om jag anser att diskuterade försäljningar av domänverkets skogsmark bör genomföras. Den försäljning som Kerstin Nilsson syftar på gäller vissa markområden som domänverket har i Norrbottens län. Enligt vad jag har erfarit från domänverket kommer den aktuella affären inte att genomföras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det positiva svaret på min fråga. Bakgrunden till min frågeställning är den djupa oron bland anställda i domänverket inför hotet om aviserade försäljningar av kronoskog. I revir i östra Norrbotten, där skogsbruket utgör huvudnäring, har det rört sig om en försäljning av skog motsvarande en årsavverkning. I dessa kommuner är alltfort arbetslösheten den högsta i länet och landet. I t.ex. Pajala kommun är 13 20 arbetslösa. Genom krisen i Malmfälten ökar arbetslösheten ytterligare via återflyttning. Domänverket har redan i många fall sålt väl producerande skogsmarker till privata intressen. Många i domänverket har sett sina anställningar hotade. Skogs avdelningar 7, Pajala, och 21, Kalixälven, har protesterat kraftigt. Skogsarbetarna har i sig ett tungt och många gånger farligt arbete. Härtill kommer nu oron för framtiden, inte bara för de anställda utan också för deras familjer. Med s.k. multiplikatoreffekter följer också andra konsekvenser. Domänverket levererar mycket virke till sågverken i inlandet. Vid dessa sågverk växer oron när överlåtelse av kronoskog förs på tal. Domänverket svarar för regelbundna leveranser och fasta anställningar. Det gör i många fall inte privata skogsägare. De ser i första hand på priser. Den diskussionen känns så väl igen att den inte behöver återupprepas. Inom pappersoch träindustrierna vid kusten känner man tidvis av bristen på råvara. Även här är det fråga om sysselsättning. Det gäller att få fart på industrier som ger meningsfullt arbete och hårdvaluta till nationalhushållet. Det har visat sig att försäljningar av kronoskog till privata intressen inte fått avsedd effekt. Inte heller har de ökat leveranserna till exempelvis ASSI, utan tvärtom. Frågan är ju: Hur skall man också på längre sikt säkerställa leveranser av råvara till skogsindustrier? Statsrådet Carlssons positiva svar berör så många inom skogs-, pappersoch träindustri. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att begränsa de totala kostnaderna för arkeologiska utgrävningar och om regeringen är beredd att föreslå ändringar i fornminneslagen i syfte att överföra kostnadsansvaret för utgrävningar av riksintresse från enskilda och kommunala byggnadsföretag till staten. Efter upprepade påstötningar från riksdagen i denna fråga tillkallade förre utbildningsministern Jan-Erik Wikström i juni i år en särskild utredare med uppdrag att utreda formerna för statens stöd till arkeologiska undersökningar m.m. Enligt direktiven skall utredaren bl.a. ta upp frågan om fornminneslagens bestämmelser. Utgångspunkten för utredningsarbetet skall vara att fornminneslagens huvudprincip för kostnadsansvar för arkeologiska undersökningar bibehålls. Genom att exploatören ges ett kostnadsansvar skapas förutsättningar för att exploateringen av mark med fornlämningar begränsas. Särskilda hänsyn kan dock i vissa fall behöva tas. Utredaren har bl.a. till uppgift att se över fornminneslagen från den synpunkten. Jag ansluter mig till de riktlinjer som har angivits för utredningsarbetet och har alltså inte för avsikt att verka för några tilläggsdirektiv på den punkten. Utredarens förslag skall redovisas för regeringen i början av år 1984. Först därefter har regeringen ett underlag för ställningstaganden om eventuella åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Vad händer med stadskärnorna i gamla städer om varje enskild byggare också måste stå för arkeologiska utgrävningskostnader? En sak är säker: Det går inte att bygga bostadshus i sådana miljöer. Blir det alls något byggt, blir det kontorshus där varje kvadratmeter måste utnyttjas för att ekonomin skall gå ihop! Motionsvägen har jag tidigare understrukit att risken för utgifter i samband med fornfynd på byggplatsen blir en svår belastning för orter med en medeltida stadskärna. Det är i sista hand hyresgästerna som får betala kostnaderna, medan resultatet av utgrävningarna har riksintresse. Som det nu är kan krav på en arkeologisk undersökning på en byggplats leda till en avsevärd fördyring eller rent av till att tilltänkt byggenskap inte blir av. Har man i förväg fått besked om kostnadsansvaret, kan man undvika den extrakostnad som uppstår när byggnationen fördröjs. Om inga åtgärder snabbt vidtas kommer nuvarande förhållanden att medföra en svår belastning för de kommuner som inom sig har en äldre stadskärna. Det är i regel de mindre kommunerna — oftast med lågt skatteunderlag — som drabbas. I centralorter som Arboga, Sigtuna, Skara och Visby kan utvecklingen betyda en utarmning av stadskärnan. Företag drar sig för att etablera sig där, de fastigheter som finns i dessa områden blir alltmer svårsålda. Nu påpekar statsrådet Göransson att riksdagen har gjort många påstötningar. Det är riktigt. Jag har själv medverkat härtill genom att upprepade gånger motionera. Jag har dessutom tidigare ställt frågor till statsrådet Göranssons företrädare. Men det intressanta nu är att vi får klart för oss vilken regeringens principiella inställning är till det utredningsarbete som nyligen har startat. Givetvis skall regeringen under utredningsarbetet ge besked om hur det tekniskt skall gå till att göra en omfördelning av kostnadsansvaret. Men det viktiga är målsättningen för utredningsarbetet. Regeringen måste väl rimligen ha en målsättning för detta arbete. Är det regeringens avsikt att målsättningen för det pågående utredningsarbetet skall vara att staten svarar för en större del av kostnaderna för utgrävningarna än som nu är fallet?
Herr talman! Jag kan bara upprepa vad jag har sagt i mitt svar, att regeringen ansluter sig till de riktlinjer som har angivits för utredningsarbetet. Vi har inte för avsikt att ge några tilläggsdirektiv, och vi känner oss då givetvis bundna att avvakta utredningsresultatet.

Herr talman! Det kan väl inte vara statsmakternas mening att vissa kommuner skall drabbas orättvist jämfört med andra kommuner. Som jag ser det är det nödvändigt att staten i framtiden tar en större del av ansvaret för utgrävningen. Detta måste vara konsekvenserna av det riksintresse som staten i olika sammanhang vill hävda, då man på fornminneslagens grund ställer dylika anspråk på utgrävningar. Fornminneslagens utformning hindrar i dag en sanering av äldre stadskärnor. I vissa fall innebär lagen att hela kvarter måste undersökas, ända ner till ett djup på bortåt 3 m, kanske mer, innan man kan starta ett bygge. Då blir extrakostnaderna miljonbelopp. I sådana områden finns ju många objekt för byggnation i dag och därmed värdefulla sysselsättningstillfällen. Men resultatet av den nuvarande fornminneslagens utformning blir att byggherrarna avstår. Inte har vi i dag i vårt land så gott om sysselsättningstillfällen för byggnadsarbetare att vi som politiker stillatigande kan åse vad som sker — eller i det här fallet rättare sagt vad som inte sker! Därför bör två saker ske: att staten tar ett betydligt större kostnadsansvar, enligt min mening hela kostnadsansvaret för utgrävningar av riksintresse och att begreppet riksintresse preciseras bättre och en klar avgränsning görs. Kostnader för utgrävningar utanför riksintresset skall enligt min mening åvila dem som ställer sådana krav, inte byggherren. Jag vill upprepa frågan till statsrådet Göransson: Vad har regeringen för målsättning för det pågående utredningsarbetet? Är detta av den innebörden att staten skall ta en ökad andel av utgrävningskostnaderna i framtiden? Är statsrådet dessutom villig att medverka till att man påskyndar utredningsarbetet, så att man får fram beslut i dessa frågor, med tanke på sysselsättningsläget på byggarbetsmarknaden?
Herr talman! Jag ber att få hänvisa till de direktiv som har utfärdats för den här utredningen och som jag både i svaret och i min första replik har förklarat att jag ställer mig bakom.

När det gäller utredningens arbetstakt ser jag knappast några möjligheter att utredningen kan komma med sitt förslag tidigare än vid den tidpunkt som jag angav i mitt svar.
Herr talman! Jag tror att det hade varit värdefullt om statsrådet hade kunnat presentera en närmare målsättning för själva arbetet. Jag känner väl till innehållet i dessa direktiv, och jag tycker de är ganska allmänt hållna och inte ger en alltför tydlig anvisning om vart utredningsarbetet skall hänsyfta när det gäller fördelningen mellan byggherren och staten i fall där det gäller att hävda ett riksintresse. Jag har för min del försökt att ge anvisning om hur en sådan politisk vilja bör se ut. Det hade varit värdefullt om statsrådet Göransson också hade kunnat kosta på sig att göra detta.

Herr talman! Britt Mogård har i en interpellation frågat utbildningsministern när regeringen kan förväntas fatta beslut om att betyg skall ges i enskilda ämnen inom de samhällsresp. naturorienterande ämnena i grundskolan. Ulla Tillander har frågat utbildningsministern om hon är beredd att göra en sådan anmälan till riksdagen att det också i framtiden skall bli möjligt att ge betyg i enskilda orienteringsämnen i grundskolan. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen och frågan. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Betygsättningen i orienteringsämnen i grundskolan är sedan i somras föremål för mycket häftig diskussion. Inte minst har eleverna kraftigt protesterat mot den föregående regeringens beslut från i våras att bara sammanfattningsbetyg skall ges i naturorienterande resp. samhällsorienterande ämnen. Enligt min mening finns det anledning att fästa stort avseende vid denna starka opinion samtidigt som jag förutsätter att det alltjämt råder en bred enighet om principerna för 1980 års läroplan för grundskolan . En grundtanke i den nya läroplanen är nämligen att undervisningen i orienteringsämnen skall bedrivas i samverkan över de traditionella ämnesgränserna. Tanken är att inslag från de olika ämnena skall studeras samlat. Eleverna skall på så sätt lättare kunna förstå sambandet mellan ämnen som traditionellt studeras åtskilt, och undervisningen kan anknyta till verkligheten. Riksdagen har godkänt denna integrationssträvan . I Lgr 80 har också kursplanerna i orienteringsämnena utformats i enlighet med dessa principer. Inslag från t.ex. historia, geografi och samhällskunskap ingår således gemensamt i olika huvudmoment i kursplanen för samhällsorienterande ämnen. Det är endast i begränsad utsträckning möjligt att avgöra till vilket enskilt ämne olika huvudmoment i de båda kursplanerna hör. I konsekvens med utformningen av kursplanerna anges i timplanen för högstadiet inte vilket timantal varje enskilt orienteringsämne skall ha, utan antalet veckotimmar i orienteringsämnen är fördelat på den samhällsorienterande resp. den naturorienterande ämnesgruppen. Bestämmelserna om betygsättning i måloch riktlinjer för grundskolan samt i skolförordningen har utformats i anslutning till timplanen så att betyg skall sättas i sådana ämnen och ämnesgrupper som finns upptagna i timplanen. För orienteringsämnen innebär detta att ett sammanfattande betyg skall sättas i samhällsorienterande ämnen och ett i naturorienterande. För egen del vill jag starkt understryka det angelägna i att undervisningen i orienteringsämnen utgår från ett helhetsperspektiv på olika företeelser och problem. Den grundtanke som Lgr 80 bygger på i detta avseende är således enligt min mening riktig. Man måste emellertid vara medveten om att en förändring av arbetssättet i skolan i den angivna riktningen innebär en stor omställning som man inte kan förvänta sig skall ske plötsligt. Det är därför väsentligt att tillräcklig tid ges för denna omställning. Ett ytterligare problem är att det f.n. bara i begränsad utsträckning finns läromedel som är anpassade till ett nytt arbetssätt. Även om man i vissa skolor redan arbetar samlat i orienteringsämnen, finns det således många skolor där undervisningen fortfarande är upplagd efter de gamla ämnesgränserna. Enligt min mening är det inte rimligt att betygssystemets urformning skall vara det som i första hand styr övergången till ett nytt arbetssätt. Betyg måste sättas efter hur undervisningen faktiskt har varit, inte efter hur den borde eller kunde ha varit. Den förändring av arbetssättet som Lgr 80 bygger på, och om vars fördelar jag själv är övertygad, måste således få växa fram successivt. Mot denna bakgrund är det rimligt att under en övergångsperiod vissa undantag medges från Lgr 80:s timplan och kursplaner, så att betyg sätts i varje enskilt orienteringsämne för sig i de fall då man ännu inte gått över till ett nytt arbetssätt och att i sådana fall enbart ämnesbetyg ges. Hur lång denna övergångsperiod bör vara måste bli beroende av hur snabbt en förändring av arbetssättet i orienteringsämnena i Lgr 80:s anda faktiskt kommer till stånd. Jag räknar med att före november månads utgång förelägga regeringen ett förslag till beslut i enlighet med vad jag nu har förordat. Jag avser att i lämpligt sammanhang redovisa frågan för riksdagen. Samtidigt med förslaget till beslut avser jag att föreslå att skolöverstyrelsen skall få i uppdrag att vidta en rad åtgärder för att stimulera en snabb förändring av arbetssättet i orienteringsämnen på högstadiet i den riktning jag angivit. SÖ bör vidare få i Nr 15 uppdrag att följa utvecklingen och till ett visst datum inkomma till regeringen Tisdagen den med en samlad bedömning av när en sådan situation kan beräknas föreligga 26 oktober 1982 att det är naturligt med en generell övergång till betygsättning i orienterings ämnen gemensamt för flera ämnen. De nya övergångsbestämmelserna bör Om skolbetygen kunna tillämpas redan fr.o.m. vårterminen 1983 och bör gälla fram till dess — ; samhällsoch att SÖ:s bedömning föreligger. naturorienterande Jag vill avslutningsvis understryka att det naturligtvis inte kan bli fråga om ämnen att de skolor som, kanske sedan länge, har ett integrerat arbetssätt i orienteringsämnen och som därigenom finner det naturligt med sammanfatt ningsbetyg skall gå tillbaka till ett system med betyg i varje enskilt redan i Lgr 69 och måste självfallet finnas också under den övergångsperiod jag här har talat om.

Herr talman! Eftersom Britt Mogård är förhindrad att närvara har det överenskommits att jag skall ta emot interpellationssvaret, och jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret. Låt mig först säga att jag till fullo förstår elevernas reaktioner i form av demonstrationer och annat, när det i somras blev känt för dem att regeringen beslutat om införande av blockbetyg. Jag är övertygad om att eleverna — liksom lärarna och föräldrarna — vill behålla ämnesbetygen, även efter Lgr 80:s införande. Det enda svar skolministern har att ge alla undrande elever är att de nu under november månad skall få besked att de i varje fall under 1983 får möjlighet att behålla betygen i de enskilda ämnen som ingår i de samhällsorienterande och naturorienterande blocken. Men det är också allt. Vad skolministern i övrigt ställer i utsikt är de facto en slutgiltig övergång till enbart sammanfattningsbetyg. Det är rätt att det råder enighet om principerna när det gäller samverkan över de traditionella ämnesgränserna. Skolministern beskriver helt riktigt att inslag från de olika ämnena skall studeras samlat. Men det betyder verkligen inte att man inte även fortsättningsvis skall kunna skilja mellan äpplen och päron —t.ex. mellan bergskedjor och föreningskunskap, mellan himlakroppar och arbetsmiljöfrågor. Det framgår tydligt i Lgr 80 att man skall kunna göra det. Det är inte sant som skolministern säger i svaret, att det är endast i begränsad utsträckning man kan avgöra till vilket enskilt ämne olika huvudmoment i de både kursplanerna hör. Att man har använt sig av andra rubriker för huvudmomenten än de traditionella hindrar ju inte att de enskilda ämnena fortfarande går fullt ut att identifiera. Låt mig ge ett par exempel. Under rubriken Människans verksamhet: Tidsperspektivet kan vi läsa: Min orts historia. Några olika historiska källor och metoder. Ett urval av historiska längdsnitt som belyser olika utvecklingslinjer i vårt land. Hör inte detta hemma under ämnet historia? 95 Eller: Människans omgivning: Jordens byggnad. Läge, avstånd, utbredning. Jordens klimatoch vegetationsområden. Är inte detta geografi, herr skolminister? Jag skulle kunna ta många exempel som visar att det är fullt möjligt att avgöra till vilket ämnesområde huvudmomenten hör. Skolministern är felinformerad när han påstår att det i timplanen för högstadiet inte anges vilket timtal varje särskilt orienteringsämne skall ha. Enligt riksdagens beslut med anledning av läroplanspropositionen avsätts två veckotimmar av den naturorienterande sektorns ämnen för teknikämnet. Riksdagen uttalade också att religionskunskap även fortsättningsvis skall vara ett särskilt ämne. Dessutom glömmer skolministern bort att tala om — medvetet eller ej — att i föreskrifterna för timplanerna räknas de ämnen upp som ingår i resp. sektor. Detta görs också i kursplanerna — jag citerar: ”De naturorienterande ämnena är biologi, fysik, kemi och teknik. De samhällsorienterande ämnena är geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.” Det här står att läsa på s. 113 i Läroplan för grundskolan, Allmän del. Jag vill råda skolministern att slå upp och se efter! Inte med ett ord berörs i svaret lärarnas ansvar och inflytande vid utformningen av de lokala arbetsplanerna. Deras ämneskompetens och pedagogiska kunnande är ju en absolut förutsättning för att eleverna skall kunna få de goda kunskaper och färdigheter som skollagen föreskriver. Och det är utifrån deras vilja att uppfylla skollagen man skall se deras motstånd mot blockbetygen, liksom alla de brev vi fått från dem med anledning av regeringsbeslutet. Gemensam planering är inget nytt som har uppstått i samband med Lgr 80. Det kan jag personligen intyga från min verksamhet som So-lärare på högstadiet. I vår årskursplanering under Lgr 69:s tid vinnlade vi oss om att t.ex. USA eller Sovjet skulle behandlas inom samma tidsperiod i de olika ämnena inom So-blocket — för den övergripande helhetens skull. Men man måste komma ihåg — oberoende av hur man vill tyda den nya läroplanen — att det finns mycket inom de enskilda ämnena som inte kan infogas i samverkansprojekt utan måste studeras ämnesvis. Det kan många gånger röra områden som man inte kan strunta i med tanke på fortsatta studier i gymnasieskolan. Den förändring av arbetssättet som skolministern förespråkar i sitt svar är inte överensstämmande med riksdagens beslut med anledning av läroplanspropositionen. Där finns inget krav på en ämnesövergripande uppläggning av undervisningen. Skolministerns aviserade förslag till SÖ om övergång till nytt arbetssätt har därför ingen förankring i gällande läroplansbeslut. Därför anser jag att ett beslut om betyg i varje orienteringsämne för sig icke skall ha karaktären av övergångsbeslut i avvaktan på en snabb förändring av arbetssättet i orienteringsämnena på högstadiet, innebärande en generell övergång till gemensam betygsättning. Eleverna skall ha rätt att få sina prestationer i enskilda ämnen bedömda, även i fortsättningen. Av läroplanen framgår också att samverkan är önskvärd även med och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

Enligt min uppfattning var det en rimlig och klok väg att helt undanröja de hinder som ligger i vägen för att man skall kunna ge betyg i enskilda ämnen. Det betyder inte att man ifrågasätter läroplanens intentioner. I en orkan finns det ju en kärna av lugn, och också i det stormväder som rådde vid höstterminens början och som säkerligen drog många med sig fanns det en kärna av berättigande, av argument som man till stor del inte kunde underlåta att instämma i. Som ansvarigt statsråd under snålblåsten slets man mellan viljan att instämma i de berättigade kraven från elever, föräldrar och lärare och den lojalitet till läroplanen och dess formuleringar som man var bunden av. Det är viktigt att notera att kritiken från skolan inte gällde läroplanen som helhet, dess grundläggande idéer om samverkan över de traditionella ämnesgränserna eller det perspektiv som utgår från helheten — f. ö. en idé som har stor aktualitet inom modern vetenskap. Nej, kritiken gällde primärt att eleverna inte fick betyg i de enskilda ämnen som de faktiskt läser och som i minst 80 26 av landets högstadieskolor är fullt urskiljbara. Erfarenheten att helheten ofta är mer än summan av sina delar inrymmer en pedagogisk ansats. Sådana perspektiv ligger till grund för läroplanen och har präglat den, både i Mål och riktlinjer och i kursplaner. Ur min synpunkt är det väsentligt att konstatera att man mycket väl kan kritisera blockbetygen utan att man för den skull kritiserar en integrering av undervisningen. Man kan, omvänt, mycket väl vara för ett sådant pedagogiskt grepp som, där det faller sig naturligt, utgår från helhetsperspektivet inom ett arbetsområde utan att man för den skull vill försvära sig åt en integrering tillämpad som en doktrin. En erfarenhet som vi kan göra av den diskussion som har förts om läroplanen är att det stora flertalet lärare ställer sig positiva till en integrerad undervisning där den förefaller naturlig och okonstlad, där, med andra ord, det pedagogiska stoffet får styra formen. Däremot väcker idén motstånd, som enligt min mening är berättigat, om integrering blir en tvångströja i vilken stoffet på ett konstlat sätt pressas in. Det finns ämnesspecifika områden som behöver sin egen tid. Alla vet vid det här laget att skolorna har stor frihet att forma och omforma sin egen pedagogiska profil. Flertalet anser säkert att denna rikedom i form och färg är en vinst för skolan — det är det vi arbetar för. Det finns många variabler som tillsammans skapar en skolas speciella form. ” Ett av de stora glädjeämnena som var förknippade med uppgiften som skolminister var att få resa ut i landet och ta del av den organisatoriska och pedagogiska aktivitet som griper omkring sig och för vilken den nya läroplanen — det tror jag att jag vågar påstå — har varit en inspirationskälla, inte minst genom sitt praktiska grepp och öppnandet av nya vägar. Jag vill gärna passa på tillfället att lyckönska vår nye skolminister till möjligheten att ta del av den rika pedagogiska verksamhet som växer fram ute i skolorna. Ett inslag i skolans liv som också i fortsättningen kommer att variera — det föreställer jag mig i alla fall — är graden av integrering. Redan nu finns det skolor som har en helt genomförd integrering, medan andra skolor har funnit eller kommer att finna att en mindre grad av integrering passar dem bättre. I dessa skolor blir således graden av ämnesbunden undervisning större. Statsrådet Göransson säger sig ha förståelse för denna skillnad. Det är utmärkt. Här borde tusen blommor få blomma och graden av integration vara rörlig efter en flexibel skala. Men förståelsen är tydligen tidsbestämd. Bengt Göransson låter förstå att förståelsen efter hand kommer att minska. Jag skulle önska att den inte gjorde det och att det snävt doktrinära som kan anas i statsrådets svar inte fick tillfälle att sticka fram sina hörn och kantigheter, som i onödan river upp och kanske skadar. Nu har dess bättre verkligheten själv — det som sker på klassrumsgolvet — förmågan att slipa av och runda till taggar och otrevligheter som upplevs som doktrinära pekpinnar. Verkligheten är inte vår värsta fiende, utan en bundsförvant. För att sammanfatta: Läroplanens, Lgr 80:s, intention är integrering av undervisningen. Enligt läroplanen medför detta att blockbetyg skall ges. Jag villinom parentes säga att det står tydligt utsagt på s. 39 och 159 i läroplanen. För dem som är intresserade är det bara att läsa innantill. Betyg skall ges i de ämnen och ämnesgrupper som finns i läroplanen och timplanen. Det står beskrivet på s. 159 vad som menas med det. Dessa inslag i texten har vållat de protester och problem som vi nu diskuterar. För min del kan jag livligt instämma i den första punkten om läroplanens intention om ett övergripande helhetsperspektiv med integrering som följd. Men en sådan integrering måste just av pedagogiska skäl få lov att vara varierande från skola till skola, beroende på personlig inriktning, på hur stoffet uppfattas, på lokalernas utformning, på viljan att variera undervisningen etc. Slutklämmen måste därför bli att betyg skall kunna sättas i enskilda ämnen också i fortsättningen och att denna fråga måste bli föremål för riksdagens uppmärksamhet.

Herr talman! Oavsett vilka dimråder Britt Mogård försöker lägga ut, kvarstår det faktum att den läroplan som ansvarigt statsråd skrev under 1980 inte ger utrymme för betyg i enskilda ämnen. Där står nämligen på s. 39: Läser man sedan högstadiets timplan finner man att de ämnesgrupper som 26 oktober 1982 upptas är So och No. Det krävdes alltså ett särskilt beslut för att betyg skulle kunna ges i varje Om skolbetygen ämne för sig, och det beslutet fattade också c-fp-regeringen. i samhällsoch Att läsa rätt innantill är en svår konst, och bristande förmåga på detta naturorienterande område är uppenbarligen grunden till alla de missförstånd och diskussioner ämnen som uppkommit i denna fråga, annars borde vi ju haft den här diskussionen redan 1979 och 1980. Det är uppenbart att de människor som i första hand berörs av detta beslut — elever, lärare och föräldrar — har en mycket bestämd uppfattning mot sammanfattningsbetyg, och det är vår skyldighet som politiker att lyssna till dem och ta hänsyn till deras uppfattningar. Folkpartiets ställning i betygsfrågan är klar: Eleverna skall ha betyg i grundskolans årskurs 8 och 9 och i gymnasiet. Om en enad opinion vill ha betygi enskilda ämnen i So och No, bör vi medverka till att detta görs möjligt på ett rättvist sätt. Det nya sättet att arbeta mer integrerat över ämnesgränserna — något som är en internationell utveckling — innebär nämligen att betyg från olika klasser och skolor inte utan vidare blir jämförbara. Detta är frågor som måste lösas. Mot bakgrund av att socialdemokraterna i sitt partiprogram driver frågan att betygen skall avskaffas, liksom Lena Hjelm-Walléns uttalanden om detta de senaste åren, finns det goda skäl att misstro socialdemokraternas vilja att lyssna till den samlade opinionen från dem som berörs av besluten. Jag vill därför fråga statsrådet: Håller socialdemokraterna fast vid att betygen skall avskaffas helt och hållet i grundskolan?

Herr talman! Till Kenth Skårvik vill jag bara säga att vi står fast vid de beslut som har fattats. Det gäller också betygsfrågan. Ulla Tillander instämmer i långa stycken i det svar som jag har lämnat. Hon konstaterar att man utan att ändra läroplanen kan ändra ett betygsbeslut, som genom sin utformning har fått olyckliga konsekvenser. Låt mig då bara säga, eftersom det är på det sättet — det skall inte uppfattas som förmätet av mig att påminna om det — att det egentligen galnaste beslutet i detta sammanhang kom den 2 september, när man införde möjligheten att ha två olika betygssystem samtidigt för samma elev. Det har gjort det här problemet mycket akut, vilket medför att vi måste gå fram med en lösning som innebär att man redan i vår förändrar systemet. När det gäller strävan efter integration vill jag säga att vi står fast vid den och finner det naturligt att man när integrationen är genomförd, när blocket i realiteten är eft ämne, sätter ert betyg. Låt mig så säga något om Birgitta Rydles invändningar här från talarstolen. Hon sade att det enda besked eleverna får av mig i mitt interpellationssvar är 9” att de i varje fall under 1983 får betyg i ämnena. Detta är inte korrekt. Eleverna får ett mycket klart besked om hur betygen skall sättas i den del av svaret där jag säger att betyg måste sättas efter hur undervisningen faktiskt har varit. Det är ett mycket rent och klart besked till landets elever. De kommer att få betyg i de ämnen som de har haft undervisning i. När det gäller hänvisningen till läroplanen, timplan och kursplaner och till det förhållandet att teknikämnet finns särredovisat med två timmar vill jag hänvisa till vad som särskilt anges i propositionen, nämligen att under de första åren då ämnet teknik introduceras som obligatoriskt ämne bör det garanteras tid om två veckotimmar genom särskild markering i timplanen. I Övrigt finns det ingen uppdelning av timtiden för de i ämnesgruppen ingående ämnena. Det finns det däremot för de andra ämnen där Birgitta Rydle påminde om att samverkan borde förekomma. Får jag till sist tillåta mig något som möjligen kan tolkas som en liten spetsighet. Eftersom Birgitta Rydle här från talarstolen antydde att jag möjligen inte hade läst den interpellation som jag svarade på och inte visste vad jag talade om och sedan förebrådde mig för att jag inte diskuterar lärarnas uppgifter och arbetssituation i detta sammanhang, vill jag kvittera den spetsigheten från hennes sida med att fråga om hon, som nu uppträder som ersättare för den som ställt interpellationen, har läst hela interpellationen. Jag har nämligen svarat på den fråga som ställdes i interpellationen: ”När kan regeringen förväntas fatta beslut om att betyg skall ges i enskilda ämnen inom de samhällsresp. naturorienterande ämnena?” Jag har sett det som min uppgift att svara på den frågan. Jag har svarat mycket rakt: Betyg skall sättas efter hur undervisningen faktiskt har varit, och det skall man göra fr.o.m. våren 1983 tack vare ett beslut som den socialdemokratiska regeringen kommer att fatta, med ändring av det beslut som den tidigare regeringen fattade den 2 september.

Jag anser att det inte går att hävda att sammanfattande betyg är en ofrånkomlig följd av riksdagens beslut. Det går inte att dra den slutsatsen. Frågan om sammanfattande betyg har aldrig behandlats av riksdagen. Ett beslut om sammanfattningsbetyg kan leda till att något eller några ämnen behandlas alltför snävt med försämrade grundläggande kunskaper och färdigheter som följd. Då missar man ju den helhetssyn som läroplanen eftersträvar. Att ha grundkunskaper är en förutsättning för att man skall kunna lära sig de stora sammanhangen. Det förefaller minst sagt opraktiskt att olika lärare skall sammanträda för att komma överens om ett sammanfattande betyg. Men långt värre är att det kan leda till betydande orättvisor för eleverna. Det är ju faktiskt eleverna och deras intressen, prestationer och framtida inriktning som det handlar om. Eleverna kan ha mycket olika intresse och fallenhet för de olika ämnena inom en sektor. Deras specialintressen kommer inte att vare sig stärkas eller uppmuntras med blockbetyg. Vilken anledning kan en elev se att anstränga sig eller visa sitt specialintresse om han eller hon därigenom inte kan höja sitt sammanfattningsbetyg. Det finns ju ingen morot i form av ett konkret resultat. Vad det ytterst är fråga om är vad man vill med betygen. Vi moderater hävdar bestämt att betygen behövs som motivation för eleverna, som information till föräldrar och andra och för urval till högre utbildning. Vår inställning har stöd av elever, föräldrar och lärare. Skolministerns inställning framgår inte riktigt klart av svaret, men den går att utläsa mellan raderna. Tänk om han hade velat säga: Ämnesbetygen skall vara kvar! Men det säger han inte. I stället kryper han bakom läroplansbeslutet och påstår att ett nytt arbetssätt kräver gemensam betygsättning. Det uppdrag skolministern tänker ge skolöverstyrelsen och som skall leda till att enbart blockbetyg skall kunna ges måste uppfattas som socialdemokraternas första steg på vägen mot ett successivt avskaffande av betygen.

Herr talman! Statsrådet sade att det galnaste beslutet var beslutet att ge möjlighet till två betygssystem. Men det var faktiskt så, eftersom vi var bundna av läroplanens formulering, att all tillgänglig expertis menade att man inte kunde komma ifrån blockbetygen utan att gå till riksdagen. Då fanns det ingen annan väg att gå än att ge skolorna möjlighet att också sätta betyg i enskilda ämnen. Men vår avsikt var att återkomma till riksdagen och föreslå en återgång till den tidigare ordningen. Egentligen är det hela ganska enkelt. Riksdag och regering har tidigare med uppslutning från alla partier fattat de beslut som leder till blockbetyg. En bred opinion bland lärare och elever kräver att betyg i enskilda ämnen skall kunna ges också i fortsättningen. Själv tycker jag att motiven för deras inställning har en stor bärkraft. Frågan måste få bli föremål för riksdagens ställningstagande. Och nog tycker jag att man i valrörelsen fick intrycket att det nu efter vad som hänt skulle finnas politisk majoritet för betyg i de enskilda ämnena också i fortsättningen. Sedan vill jag med anledning av det som står i interpellationen från Britt Mogård understryka att det var Britt Mogård som var det ansvariga statsrådet för läroplanens utformning inkl. de formuleringar som numera dess bättre är väl kända. Jag upprepar återigen att vem som vill kan läsa innantill på sidorna 39 och 157 att blockbetyg skall ges och att läroplanen tydligen anser sambandet mellan integrerad undervisning och blockbetyg som nödvändigt. Nr 15 I debatten i dag är statsrådet tydligen helt överens med den expertis som Tisdagen den jag hade livliga konsultationer med om de här formuleringarna. Men vi är 26 oktober 1982 inte riktigt överens om fortsättningen. Britt Mogård kan inte komma undan det ansvar som hon har för problemen med dessa olycksaliga blockbetyg. Den lösning som vi så småningom fann är ett provisorium. Det var faktiskt en tillfällig men god lösning på problemet då. Men det hindrar inte att frågan tas upp på nytt, så att man kan hitta en lösning på betygsproblemet som inte tvingar fram blockbetyg. Det måste vara alldeles fel att betygens utformning skall vara styrande när det gäller pedagogikens utformning och på undervisningen. Bara för att man uppifrån har bestämt att blockbetyg skall ges, måste ämnena läsas samman. Det är fel väg att gå. I Britt Mogårds interpellation sägs att min uppfattning skulle vara den att sammanfattande betyg är en förutsättning för önskvärd samverkan mellan ämnena. Men det är ett grundfalskt påstående. Efter 20 års lärararbete på skilda stadier har jag en helt annan erfarenhet. Samverkan har drivits mellan ämnena långt innan sammanfattande betyg ens var påtänkta. Vad jag däremot har hävdat är att blockbetygen blir en konsekvens av starkt styrande formuleringar i läroplanen som Britt Mogård borde ha sett upp med.

Herr talman! Den här debatten börjar bli litet märklig. Det är ju ändå så att ämnesgrupper i sig inte är någon nyhet. Vi har haft ämnesgrupper i Sooch No-ämnena redan tidigare. Vi hade sådana i Lgr 69, och det har ju inte resulterat i några förslag beträffande blockbetyg. Jag vill upprepa vad jag har sagt tidigare. I riksdagsbeslutet 1979 sägs inte att man skall införa sammanfattningsbetyg i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Det står inte att läsa någonstans i det beslutet. Den som hänvisar till något sådant har fel. Om det nu skulle finnas en formulering i en läroplan som kan misstolkas, skall man verkligen ta tillfället i akt och se till att det klargörs vad saken handlar om. Det handlar inte om att man skall ge sammanfattningsbetyg. Ämnen som ingår i en ämnesgrupp går ju klart att identifiera och kan därför betygsättas vart och ett för sig.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengt Göransson för det klara svar jag fick beträffande betygen för grundskolan. Jag måste bara säga att jag inte känner någon direkt glädje. Jag tror att de beslut vi har just nu om betyg i åttan och nian är bra beslut. Jag tror att eleverna i dessa klasser behöver
Herr talman! Bara några ytterligare kommentarer. 102 Ulla Tillander säger att beslutet den 2 september var ett bra beslut. Utan att ha någon önskan att föra en debatt bakåt i tiden kan jag ändå konstatera att de brev och kort som kommer från landets elever, vilka protesterar mot blockbetygen, illustrerar i synnerhet de konsekvenser som just 2 septemberbeslutet fick. Samma elev kunde alltså få två olika betyg med olika värden. Det är naturligtvis en orimlighet. Betygen måste så långt möjligt uppfattas som rättvisa av eleverna. Birgitta Rydle frågar när SÖ:s bedömning kommer att föreligga och säger att den naturligtvis blir klar redan i vår. Men hade jag förutsett att den skulle föreligga i vår, hade vi inte lagt fram ett förslag till annan tillämpning, av den typ vi nu kommer att föreslå. Skälet till att vi inte anger någon fast tidsgräns är givetvis att vi står för det som sägs i interpellationssvaret, att betygen måste sättas efter hur undervisningen faktiskt har varit. Det är grundläggande, och det vill jag gärna understryka. Sedan försöker Birgitta Rydle egentligen ta upp en hel integrationsdebatt om huruvida det är bra eller ej att föra samman ämnen. Det är en debatt som ligger utanför den här interpellationsdebatten. Den borde rimligen ha varit klar i och med att man antog den nya läroplanen, under vilken faktiskt inte mitt namn står och icke heller någon annan socialdemokratisk skolministers. Utan där står faktiskt Britt Mogårds namn. Det är också en ödets nyck att det är Britt Mogård som har framställt interpellationen. Det är faktiskt hon som är ansvarig för dessa föreskrifter och har satt sitt namn under dem.
Herr talman! Jag sade inte att skolöverstyrelsens förslag kommer i vår, utan jag sade att det kan komma nästa år. Och statsrådet Göransson bekräftade själv att det inte går att säga när förslaget skall komma. Då kan man väl få göra det antagandet att det kan komma nästa år.

Herr talman! Det beslut som regeringen fattade i början av september upplevdes faktiskt positivt — det märktes på reaktionerna. Det berodde på att man ansåg att beslutet innebar något mycket bättre än enbart blockbetyg. Jag tyder statsrådets interpellationssvar så, att avsikten är att man så småningom skall få enbart blockbetyg. Det måste ändå vara mycket negativt. Betygsfrågan är en viktig fråga för många parter — elever, föräldrar och lärare — det har det här året visat. Samtidigt vet vi att betygen är ett instrument som har sina brister. Och det är mycket som vi inte alls mäter och väger. Därför är det viktigt att göra det här instrumentet så bra som möjligt. Upplevs det av stora elevgrupper att det finns orättvisor som egentligen enkelt skulle kunna tas bort, då tycker jag att vi skall ta bort de orättvisorna och som i det här fallet se till att betyg i enskilda ämnen i fortsättningen kan ges.
Herr talman! Ulla Tillander säger att beslutet av den 2 september upplevdes positivt. Det stämmer naturligtvis — ända till den tidpunkt då eleverna upptäckte vad det verkligen innebar. Då var de inte lika positiva, eftersom beslutet faktiskt innebar att samma elev kunde få två olika betyg för samma prestation. Till Birgitta Rydle: Skolöverstyrelsens bedömning är en bedömning av när integrationen av ämnena har kommit så långt generellt i landet att det blir naturligt med en annan betygsättning. Det är inte fråga om att skolöverstyrelsen genom det här förslaget får fullmakt att fatta beslut om införande av blockbetyg vid en viss given tidpunkt. Det är fråga om att bevaka och följa och att göra en bedömning av när undervisningen bedrivs på sådant sätt att det blir naturligt att sätta betyg av annan typ än vi gör nu. Därför går det inte heller att ange någon tidpunkt för när denna bedömning kan föreligga. Men den kommer inte att föreligga i vår och med all sannolikhet inte heller nästa år. Det som nu gäller — och som landets elever har anledning att vara tacksamma för — är att betyget skall sättas efter den undervisning som de har haft. Om de haft undervisning ämnesvis, kommer de att få betyg i de olika ämnena. Och jag tror att landets elever kommer att bli glada över det.
Herr talman! Det beror mycket på hur pass länge de får lov att vara glada. Om jag läser vidare i interpellationssvaret ser jag att statsrådet Göransson faktiskt säger att ”skolöverstyrelsen skall få i uppdrag att vidta en rad åtgärder för att stimulera en snabb förändring av arbetssättet i orienteringsämnen på högstadiet i den riktning jag angivit”, dvs. i riktning mot blockbetyg. Och hur fort det skall gå beror ju på hur många tjänstemän som skolöverstyrelsen sätter in på att arbeta med den snabba förändringen.
Herr talman! Socialdemokraternas syn på betygsfrågan i stort har kanske ändå sin betydelse för hur statsrådet Göransson ser på frågan om blockbetyg. Att statsrådet Göransson mot en opinion och mot enligt min mening tungt vägande sakskäl vill införa blockbetyg är kanske inte så underligt just med tanke på att socialdemokraterna i princip egentligen vill avskaffa betygen. Är man av den uppfattningen att vi inte skall ha betyg vare sig i grundskolan eller i gymnasieskolan, då kan blockbetygen tjäna som en demonstration av betygssystemets brister. Men då skall man komma ihåg att vissa brister faktiskt är självförvållade. Sådana brister kan avskaffas, och det gäller enligt min mening just blockbetygen.
Herr talman! Bara ytterligare en replik till Birgitta Rydle: Skolöverstyrelsen har inte och kommer inte att få i uppdrag att vidta åtgärder i riktning mot blockbetyg. Det sägs inte i mitt interpellationssvar. Överstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att stimulera till en förändring av arbetssättet i Nr 15 orienteringsämnena, dvs. att verka för en integration av ämnena. Därom Tisdagen den trodde jag att vi var överens. Ulla Tillander påpekade att läroplanen faktiskt 26 oktober 1982 var signerad Britt Mogård. I denna läroplan beröms dessa integrationssträ vanden och framhålls som eftersträvansvärda. Meddelande om

Herr talman! Vårt moderata budskap i valrörelsen var kärvt och konsekvent. Vi sade — på varje möte, i varje diskussion, i varje framträdande — att vi alla kommer att tvingas till uppoffringar. Det finns ingen enkel väg, sade vi, och förordade en ekonomisk politik som skulle angripa orsakerna till vår ekonomiska obalans. 3 Motoss stod socialdemokraterna, som bedrev lättsinnig löftespolitik. Med mer statliga utgifter skulle hjulen snabbt komma i gång. Allt från cement till kylskåp och gardiner skulle efterfrågas, och strax skulle alla nedåtgående kurvor peka uppåt. Mer bidrag och snabbt slut på den borgerliga sparpolitiken, hette det. ”Inga smärtsamma besparingar”, sade Olof Palme. ”Det behövs mera svängrum och mindre svångrem”, sade han också. I dag, efter valet, möter vi en annan socialdemokratisk politik. Svängrummet har blivit en svångrem, som dras åt långt hårdare kring den enskilde än någon någonsin gjort i modern tid. Den politik som socialdemokraterna förde fram i valrörelsen saknade anknytning till de problem som Sverige står inför. I dag vet vi också att dess enda syfte var att återföra socialdemokratin till kanslihuset. När den uppgiften var klar, kunde valrörelsens lättsinniga löftespolitik läggas åt sidan. Det är naturligt att många nu ställer frågor om moralen hos politiker. Svek har blivit ett missbrukat och farligt ord, men nu vänds det av många människor mot just den man som förde in detta ord i vår politiska debatt. Var det — frågar man sig — hederligt att före den 19 september lova människorna svängrum, för att dagarna efter valet nyttja svångremmen? Statsminister Palme kommer säkert att säga att han visst icke fört någon bakom ljuset. Han kommer att peka på små formuleringar här och var i sina yviga tal som kan anses försvara vad som senare hänt. Denna bisatsmoral är kanske tillräcklig för de ledande socialdemokraterna, men frågan är om den är tillräcklig för de många människor som kanske inte lyssnade till bisatserna i det socialdemokratiska budskapet, utan i stället satte sin lit till huvudsatserna. Jag förväntar mig inte annat än att Olof Palme skall göra denna bisatsmoral till sin. Men alla ni andra som slogs för den socialdemokratiska svängrumspolitiken och som vunnit säte och stämma i riksdagen mot bakgrund av vad ni sade och skrev i valrörelsen, hur känns det i dag? Hur många av er gjorde klart för väljarna att de 1983 skulle drabbas av den största sänkning av sin standard som vårt folk upplevt i fredstid? Hur många av er förde ut att Sverige 1983 kommer att få en rekordinflation, när nästan alla våra viktiga konkurrentländer lyckas bemästra prisstegringarna och när det fanns goda möjligheter för Sverige att göra samma sak? Hur många av er sade att en effekt av det ni skulle genomföra efter valet var en hårdhänt utslagning av många små och medelstora företag som är beroende av hemmamarknaden? Sade ni vad det skulle betyda för tryggheten i jobben? Hur många av er sade att det svenska biståndet genom devalveringen skulle minskas med en sjättedel — 16 70 — sett från biståndsländernas synpunkt? När vi moderater ville spara på biståndsanslaget och få mer effekt av våra satsade medel utvecklade Olof Palme stor moralisk indignation. Hur många av er visste att den skatteuppgörelse som ingåtts med mittenpartierna och som dessa partier fäste en sådan enorm tilltro till, bara några veckor efter valet skulle förvandlas till en dammig och rykande ruin, övergiven av alla och knappt försvarad av någon? ” Århundradets reform” blev punkterad redan innan den ens hunnit träda i kraft. Nästan varje dag i valrörelsen frågade ni mittenpartierna om de stod fast vid uppgörelsen. Kjell-Olof Feldt frågade det så sent som i partiledardebatten. Och då visste han vad som planerades. Vilken moral! Hur många av er talade om att hyresökningar, devalvering, momshöjning, höjd landstingsoch kommunalskatt, dyrare kollektivtrafikkort och höjda kommunala taxor skulle sänka realinkomsterna efter skatt med 6-7 Jo. Det innebär 5 000—6 000 kr. mindre i köpkraft för vanliga hushåll. Sade någon av er detta — före valet? Socialdemokraternas valkampanj kommer tyvärr att påverka förtroendet för det politiska arbetet i dess helhet. Detta drabbar oss alla. Ni har skadat er själva, men ni har också skadat tilltron till moralen och hedern i vårt politiska system. Herr talman! Nu har socialdemokraterna valt en åtstramningspolitik kombinerad med en chockdevalvering. Tyvärr måste vi rikta stark kritik mot denna politik. Den är felaktig, farlig och osolidarisk. En devalvering rätt kombinerad med åtstramning kan ge positiva effekter, främst för näringslivet. Men den åtstramning som nu drivs är felaktig, därför att den drabbar fel delar av vår ekonomi. Den snabba ökningen av de offentliga utgifterna under 1970-talet har skapat en ny fördelningskonflikt, som är mycket mer akut än den gamla konflikten mellan arbete och kapital. Jag tänker på fördelningskonflikten mellan offentligt och privat, mellan vad stat och kommun lägger beslag på och vad som blir över åt löntagare och skattebetalare, de enskilda människorna. Vi moderater har ingen motvilja mot det arbete som sker inom den offentliga sektorn. Tvärtom! Mycket av det är både angeläget och viktigt. Jag kan nämna exempel som sjukvård, utbildningsväsende och försvar. Men själva grunden till obalansen i Sveriges ekonomi är att den offentliga sektorn fått växa nästan ohämmat i flera decennier. Vi moderater är därför beredda att använda hårda nypor mot de snabbt växande utgifterna i stat, landsting och kommun. Och här står vår och socialdemokraternas politik i bjärt kontrast mot varandra. Socialdemokraterna låter nu all åtstramning drabba de enskilda, för att ge det offentliga — säg gärna politikerna — mer utrymme. Socialdemokraternas politik — som den presenterades i valrörelsen — var ett bestämt motstånd mot alla borgerliga besparingar och ett än mer kategoriskt motstånd mot att fortsätta det arbetet. Nu ser vi konsekvenserna av den politiken. Åtstramningen kommer man inte undan, men den skall endast, enbart och allena drabba de enskilda människorna. Den offentliga sektorn blir verkligen skyddad i alla avseenden. Denna politik innebär en kraftig omfördelning från de enskilda till den offentliga sektorn. Det är en felaktig politik. Men den socialdemokratiska politiken är inte bara felaktig. Den är dessutom farlig. Alla är överens om att inflationen är roten och upphovet till många av dagens problem. Kan vi inte bekämpa prisstegringarna, så kan vi inte heller bekämpa arbetslösheten. Med denna enkla sanning som grund utformar så gott som varje västeuropeisk regering i dag sin politik. Mycket tyder på att denna mångåriga kamp mot inflationen håller på att lyckas i industriländerna. Inflationstakten avtar, och det ger vissa strimmor av optimism i en annars mörk bild. Även här i Sverige höll vi på att lyckas. Men nu förbyts allt detta — sedan den dystra morgonen där ute på Arlanda —-i sin motsats. Chockdevalveringen leder till en prisexplosion under de kommande åren. Nästa år beräknas inflationen i OECD-länderna ligga kring 4 å 5 96. I Sverige blir den kanske det tredubbla. Riskerna med denna politik är stora. En viss minskning av inflationen här hemma är kanske möjlig 1984 och 1985, men räcker den jämfört med andra länder? Gör den inte det, har chockdevalveringen nu i höst etablerat Sverige som ett höginflationsland, där konkurrenskraft och sysselsättning kommer att svikta i många år. Denna roulett med vår framtid är farlig. Men devalveringspolitiken är inte bara felaktig och farlig. Den är också osolidarisk. Trepartiregeringen devalverade 1977 för att neutralisera det kostnadsgap som genom den s.k. överbryggningspolitiken uppstod 1975 och 1976 mellan Sverige och övriga Europa. För detta hade man förståelse i våra grannländer, i Europa och i de internationella organisationerna. Men nu genomförs en chockdevalvering i ett läge när det fanns alternativ. Nu väljer regeringen att egoistiskt försöka exportera en del av de problem den inte kan eller vill lösa själv. Och orden har varit hårda. Från Oslo, Köpenhamn och Helsingfors har kommit uttalanden som vittnar om de skador som åsamkats det nordiska samarbetet. Från Västeuropa har kommentarerna varit mycket kritiska. Och nästa vecka får regeringen ta emot en delegation från den mäktiga Internationella valutafonden och förklara sitt uppträdande. Jag säger detta, därför att detta osolidariska uppträdande riskerar att slå tillbaka hårt mot Sverige. Vår industri är starkt beroende av att andra länder respekterar de överenskommelser som omvärlden nu börjar tvivla på att den svenska regeringen lever upp till. Vi kan komma att få betala ett högt pris. I dag riskerar vi att få den första reaktionen i form av högre tull på svensk pappersexport till EG. Vi moderater har sagt nej till denna felaktiga, farliga och osolidariska devalveringspolitik. Men då ställs också kravet på oss att kunna presentera ett alternativ — att kunna säga att vi har en politik som hade kunnat ge bättre resultat. Den internationella konjunkturen sviktar. Utlandsupplåningen och budgetunderskottet fortsätter att öka. Avtalsrörelsen skulle bl.a. på grund av skatteuppgörelsen knappast kunna sluta i lönekostnadsökningar under 10-11 26. Attidetläget värna kronan hade inte varit lätt — även utan den brist på förtroende som marknaderna visade den socialdemokratiska löftespolitiken. Det är därför vi sagt att skatteuppgörelsen var på kollisionskurs med verkligheten, och att verkligheten förr eller senare skulle ta överhanden. Jag skall villigt erkänna att vi inte trott att skutan skulle kapsejsa redan innan den blev sjösatt. Men i hela valrörelsen hävdade vi det orimliga i att någon regering skulle kunna avhända sig ett så viktigt ekonomiskt-politiskt medel som skattepolitiken under en hel mandatperiod. Med den moderata politiken — inga höjda arbetsgivaravgifter, ingen momshöjning, stora och smärtsamma besparingar i de offentliga utgifterna, kommunalt skattestopp och en marginalskattesänkning värd namnet — hade vi kunnat få lönekostnadsökningar som stärkt vår konkurrenskraft. Samtidigt hade vi kunnat värna kronan, pressa ner inflationen och skapa förutsättningar för en bättre utveckling på arbetsmarknaden. Herr talman! Regeringen står nu också mitt i budgetarbetet. Nu kommer krav på miljardbidrag från olika delar av den statliga företagsamheten. Inget statligt företag skall behöva gå i konkurs — men tydligen väl andra — säger Thage G. Peterson. Miljarderna kommer att rulla. Vi moderater har sagt att budgetunderskottet inte får öka. Därför lade vi våra besparingsförslag före valet. Riksrevisionsverket säger nu att underskottet blir 78 miljarder kronor detta budgetår. Ett minimikrav på ett parti som i flera år anklagat de dåvarande regeringarna för de höga budgetunderskotten är att det nu inte höjer underskotten ytterligare. Låt mig säga det redan i dag: Skulle underskottet detta budgetår öka från den nivå det har i dag och om det växer nästa år, då har den socialdemokratiska politiken gått i kvav på ännu ett område. Jag tror att det innerst inne hos en del socialdemokrater finns en gryende insikt om att de kor som tidigare varit så heliga nu ganska snart måste föras till slaktbänken, att skattehöjningspolitiken är förödande och att det måste bli ett stopp på detta gödande av den offentliga sektorn, som har varit grundpelaren i socialdemokratisk politik i årtionden. I A-pressen står det att det bildats en grupp i statsrådsberedningen för att ompröva den socialdemokratiska politiken. Och personer som nu — efter valet — skrivit skrifter om nödvändigheten att föra de heliga korna till slakt har utnämnts till sakkunniga i regeringskansliet. Än vet vi inte vad denna ångergrupp under ledning av Ingvar Carlsson kan åstadkomma. Men att den finns — vill jag gärna säga — utgör ett hälsotecken. Ju förr de heliga korna slaktas, desto bättre för vår ekonomi, för vår välfärd och för Sverige. Det som nu måste göras för att vårt land skall komma i balans är i all korthet följande. För det första: Återupprätta tilltron till Sverige som en solidarisk medlem av den nordiska gemenskapen och av det europeiska och internationella ekonomiska samarbetet! För det andra: Stoppa skattehöjningarna som är en följd av skatteöverenskommelsen! Om inte inflationsskyddet av skatteskalorna återinförs nu, kommer svenska folket att drabbas av en långt högre skatt än ni lovat inte bara 1983 utan också 1984. För det tredje: Sätt stopp för den lavin av kommunala och landstingskommunala skattehöjningar som kommer att skölja fram över Sverige 1983 och 1984! För det fjärde: Skär ner de dyrbara industribidragen så snabbt som möjligt! Alla som av valrörelsen fått intrycket att det bara är att lyfta på telefonluren till Kjell-Olof Feldt för att få pengar måste få veta att de har fel. För det femte: Återta de fyra löftena från valrörelsen! Det vore svindel mot väljarna, men en gåva för Sverige. Vi vet nu efter valet att både Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt var motståndare till att löftena gavs till pensionärerna. Själv är jag alldeles övertygad om att svenska folket också hellre hade tagit karensdagarna än den prisexplosion som socialdemokraterna nu ger det. För det sjätte: Vi får inga trygga nya jobb genom att låta AMS få t.o.m. fler miljarder än verket begär. Låt oss äntligen inse att det bara är lönsamma företag som kan ge trygg sysselsättning. Vari ligger logiken, frågar jag Sveriges regering, i att höja arbetsgivaravgifterna varje år med flera procent, stampa ut friska jobb i det svenska näringslivet, och sedan använda de pengar man får in till att ordna konstgjorda jobb i arbetsmarknadsstyrelsens regi? För det sjunde: Lägg planerna på fonder eller vinstdelning eller liknande på hyllan! Själva avsikten med en devalvering är ju att ge ökade vinster i de företag som konkurrerar med utlandet. Vinsterna leder i sin tur till investeringar, som ger nya jobb. All ekonomisk erfarehet säger också att så sker, men det dröjer naturligt nog något år mellan vinsterna och investeringarna. Acceptera detta faktum och tala om det för svenska folket! Här har både socialdemokraterna och Landsorganisationen ett tungt ansvar. Allt detta frestar naturligtvis på — speciellt för ett parti som ägnat månader och år åt att i falsett säga tvärtom. Men det är nödvändigt. Ingen kan springa runt verkligheten. Det hjälper inte hur många miljarder regeringen lånar utomlands om inte pengarna satsas i lönsamma projekt. Sverige kan betala igen sina skulder enbart genom att vi säljer mer av svenska varor och tjänster, och sådant kan bara presteras av vårt näringsliv. När trepartiregeringen devalverade 1977 var Olof Palmes kritik gränslös. Han sade: ”Allt fler förtvivlade barnfamiljer, ensamstående mödrar och pensionärer hör av sig till mig. De vet snart inte vad de ska sätta fram på matbordet — det blir mest gröt.” I dag är det långt värre. Nu slår devalveringen direkt mot de enskilda och mot familjerna medan de offentliga utgifterna — politikernas område — lämnas helt i fred och skyddas. Jag läste vad en ung familj sade i Stockholms-Tidningen, sedan den räknat igenom vilka effekter den socialdemokratiska devalveringen på 16 96, momshöjningen, landstingsskattehöjningen och kommunalskattehöjningen skulle få på dess kassa. Hustrun sade: ”Vi kanske kan dra ned lite på maten. Men vem vill käka havregrynsgröt och blodpudding varje dag? Det här blir tufft!” Hur känns det, Olof Palme, att på detta sätt möta sina egna ord? Herr talman! Det är naturligt att ekonomin står i centrum för debatten. Socialdemokraternas omvändelse till svångremspolitik, deras devalveringspolitik gör det nödvändigt. Men de gångna månaderna har varit dramatiska även på andra områden. Under början av oktober utsattes Sverige för ännu en ubåtskränkning — denna gång mitt inne i vårt känsligaste marina basområde i Stockholms skärgård. De här kränkningarna är en direkt utmaning mot Sveriges säkerhetspolitik och måste mötas med alla till buds stående medel. Vi hävdade det med kraft i våras och under valrörelsen, och vi fick finna oss i att utstå viss kritik för den saken — omedelbart efter valrörelsen. Vi välkomnar nu regeringens besked att de som överväger att på detta flagranta sätt kränka Sveriges suveränitet riskerar att bli sänkta. Misslyckandet på Hårsfjärden — för det var ett misslyckande — måste nu följas av prövning. Kommentarerna i utlandet har varit mycket kritiska. Det är därför bra att regeringen tillsatt en speciell kommission för att ta reda på vad som hänt och föreslå vad som måste göras. Vi moderater kommer, inom ramen för den kommissionen, att fortsätta att driva de olika förslag vi fört fram under våren och i valrörelsen. Herr talman! Under valrörelsen fick också en annan gammal moderat fråga — betygen — ny aktualitet. Elever demonstrerade nu för betyg. Vi känner alla till socialdemokraternas mångåriga och medvetna försök att få bort alla betyg ur skolan. Men vi skall inte lämna er en lugn sekund i skoloch betygsfrågan. Till att börja med måste blockbetygen bort. Betygen är ingen fråga som vi driver isolerat. Vårt parti har den grundmurade övertygelsen att vi människor vill se resultat av vårt arbete, att vi gör bättre ifrån oss om vi själva, vår familj, våra närmaste får ta del av vad vi skapar. Vi tror inte att ett samhälle ostraffat kan urholka förhållandet arbete-ersättning hur länge som helst. Barnen skall i betygen få se resultat av vad de gör. Men också frågan om de fyra s.k. prioriterade löftena kan ses ur denna synvinkel. Ni socialdemokrater vill lägga all åtstramning på dem som förutsätts arbeta Sverige ur krisen. Den offentliga sektorn skyddas. De enskilda drabbas. Men även bland de enskilda vill ni göra en omfördelning. De fyra löftena betyder mer pengar till bidrag, till pensionärer, till sjuka och till arbetslösa. Det skall betalas av dem som arbetar, och de skall också bära bördan av höjd moms, höjda kommunalskatter, höjda landstingsskatter, höjd inflation på grund av chockdevalveringen osv. Vi vill alla hjälpa. Men gränsen går där pengarna tar slut, och den gränsen har vi redan passerat. De besparingar vi borgerliga gjorde på dessa fyra områden ledde inte bara till bättre statsfinanser. Inga jobb försvann heller, och samtidigt kunde vi åtminstone i någon mån göra det relativt mer lönande att arbeta. Herr talman! Valet innebar en kursomläggning. Många valde socialdemokratiskt — kanske därför att de lockades av löftena om hur bra allt skulle bli med den ”djärva expansiva politik” som skulle komma. Somliga har nog börjat undra i dag, och fler lär det bli. Den socialdemokratiska politiken är på kollisionskurs både med den ekonomiska verkligheten och med den moderna människans önskemål. Det är bara få som vill ha ett ständigt högre skattetryck, större offentlig sektor och minskat utrymme för den enskilde och hennes initiativ. Det är bara få som vill se den utbyggnad av kontroller och regleringar som är så viktig för socialdemokratin. Det är bara få som vill avskaffa alla betyg i skolan. Det är bara få som vill att stat och kommun skall ta mer och familjen mindre ansvar för sina barn. Detta är en kris för hela den västeuropeiska socialdemokratin — för den samhällsmodell som skapades på 1950 och 1960-talen men som inte duger i 1980-talets verklighet. I Västtyskland och Danmark tvingades socialdemokraterna nyligen att avgå — i Norge förra året. I Storbritannien brottas de med interna problem. I Holland och Belgien går det dåligt. Och i Frankrike har socialisterna tvingats på reträtt i sin ekonomiska politik. Samtidigt växer tilltron här hemma till den moderata politiken. Det gäller ekonomin, skolan, försvaret, sparandet, underskotten i bytesbalansen och i budgeten, sysselsättningen och familjepolitiken. Människorna vet vad vi vill, och de vet att vi står för vad vi säger. Vi blev det klart största oppositionspartiet i valet. Det lägger ett tungt ansvar på oss att föra en konstruktiv och konsekvent oppositionspolitik: att visa människorna att det finns ett alternativ, att hålla hoppet om en bättre politik levande under den mandatperiod som ligger framför oss. Den uppgiften skall vi nu ta oss an. Med ansvar, moderation och tillförsikt skall vi driva vår politik.

Herr talman! Socialdemokraterna vann i årets val en klar och odiskutabel seger, även om ökningen i valmanskåren inte blev så stor. Den nya regeringen blir dock inte helt oberoende av andra partiers röster här i riksdagen. Vänsterpartiet kommunisterna kommer på samma sätt som tidigare att fungera som socialdemokratisk stödtrupp och kan alltså sätta streck i räkningen för den nya regeringen. Som helhet följer valutslaget samma mönster som vid senare års val i Västeuropa och USA. Där har nu regering efter regering fått vidkännas förluster. Politiska och ekonomiska svårigheter i den ekonomiska krisens spår har bäddat för de många maktskiftena. Det har gällt oberoende av vilken partipolitisk profil som de sittande regeringarna haft. Dessa val har också kännetecknats av den ökande polariseringen. Väljarströmmarna har gått från politikens mittfält ut mot ytterkanterna, trots att alla vet att en sådan utveckling alltid gör det svårare att hitta samlande lösningar. I medvetande om dessa vindar gjorde socialdemokraterna det lätt för sig i årets valrörelse. Något egentligt program för den kommande valperioden eller för längre tid fick väljarna aldrig ta del av. Den vilja att medverka till konstruktiva lösningar som socialdemokraterna demonstrerade i samband med skatteuppgörelsen förbyttes redan för ett år sedan i en steril opposition mot allt vad mittenregeringen företog sig. Det egna krisprogrammet lades också snart åt sidan. Valbudskapet fylldes i stället med frikostiga löften, men framför allt av en hämningslös missnöjespropaganda utan hänsyn till de verkningar som den internationella krisen har haft på svensk ekonomi. Därför var det nog följdriktigt att den nya regeringen inte ens hann sätta sig på taburetterna innan den kände behov av att än en gång signalera en ny kurs. Jag kritiserar naturligtvis inte socialdemokraternas ambitioner att snabbt ta sig an problemen. Men jag är övertygad om att genom att socialdemokraterna sagt ett före valet och ett annat efteråt, sår den nya regeringen vind för att senare få skörda storm. Den utvecklingen förutspåddes ju f. ö. redan i vintras av sex socialdemokratiska ekonomer. Centerpartiet fick i detta val vidkännas en röstförlust och tappade åtta riksdagsmandat. Vi har naturligtvis också i minnet de förluster som vi gjorde 1979. Det finns bara ett sätt att ta igen förlorad mark och vinna ny, och det är genom hårt och metodiskt arbete i centerrörelsens alla led. För detta finns det goda förutsättningar. Centerrörelsen genomsyrades under hela valrörelsen av en stark kampanda. Opinionsinstitutens och andras självsäkra profetior om att centern skulle göra ett katastrofval och helt enkelt raderas ut i storstäderna slog fel. De tusentals valarbetarna inspirerades av att centern kunde visa upp ett framtidsprogram inriktat både på att ta itu med de ekonomiska svårigheterna och på att förbättra livskvaliteten. Socialdemokraternas sätt att nu i regeringsställning angripa problemen har ytterligare befäst denna kampanda inom hela centerrörelsen. Herr talman! Den kurs som socialdemokraterna nu är i färd med att slå in på i den ekonomiska politiken kommer att innebära mycket stora påfrestningar för nästan alla grupper. De yrkesverksamma, löntagarna och egenföretagarna, kommer att få vidkännas kraftiga sänkningar av sina realinkomster. Åtskilliga serviceföretag kommer att få stora svårigheter att över huvud leva vidare. Men framför allt kommer devalveringen, momshöjningen och de ytterligare höjningar av arbetsgivaravgifterna, som den nya regeringen har signalerat, att tillsammans medföra mycket stora prishöjningar. Oljepriserna påverkar på vanligt sätt både hyror och småhuskostnader. Transporterna fördyras — inte minst i glesbygderna. Vi kommer också att få extra stora prishöjningar på mat nästa år som en direkt följd av devalveringen. Denna häftiga åtstramning av den privata konsumtionen genom de stora prishöjningarna riskerar dessutom att leda till högre arbetslöshet än vad som skulle blivit fallet med en mer balanserad politik. Efterfrågeökningen på våra exportvaror kommer knappast att uppväga det köpkraftsbortfall som uppstår här hemma. Och sker inte detta är en ytterligare ökad arbetslöshet ett faktum. Mycket tyder dessutom på att devalveringen inte får de positiva verkningar på sikt som regeringen har räknat med. Norge och Finland har redan vidtagit direkta motåtgärder. Skall ett land lyckas med en s.k. konkurrensdevalvering måste det finnas en stabil och helst växande efterfrågan på detta lands exportvaror. Så förhåller det sig inte i dag — och det beror på förhållandena ute i världen. Till en del beror det på att även andra regeringar fortsätter att strama åt. Sverige skulle ha allt att vinna på att länderna gjorde gemensam sak i stället för att försöka övervältra problemen på varandra. Särskilt allvarliga framstår de motsättningar som den svenska devalveringen har orsakat i den nordiska länderkretsen. Jag delar den norske statsministerns uppfattning att den svenska åtgärden står i strid med andan i det ekonomiska samarbetsavtal som Sverige förra året träffade med Norge. Jag ser också mycket allvarligt på den nonchalans som den nya svenska regeringen har behandlat övriga nordiska länder med. Sverige har enligt min mening inte råd med att äventyra de ekonomiska samarbetsmöjligheter som bevisligen finns i Norden. Ett nära samarbete med våra grannländer är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna lösa våra egna problem och även för att kunna bidra till att häva den ekonomiska stagnation som i dag sätter sin prägel på hela världssamfundet. Det svenska kostnadsläget hade redan genom mittenregeringens åtgärder återställts till vad som gällde i början av 1970-talet. Även om kostnaderna får allt större betydelse för den internationella konkurrenskraften, kommer en ytterligare prissänkning på svenska varor utomlands knappast att i nuläget leda till några stora ökade försäljningsvolymer. På den punkten verkar industrins företrädare vara ganska samstämda. Skall vi i Sverige kunna försvara vår, i förhållande till andra länder, höga levnadsstandard måste vi dessutom göra det genom fortsatt tätposition i fråga om kvalitet och leveranssäkerhet, framtagning av nya attraktiva produkter, hög produktivitet och ökade säljansträngningar. Det var därför som mittenregeringen också kraftigt satsade på ökat stöd till bl.a. teknisk forskning och utveckling, exportfrämjande åtgärder och speciella småföretagsinsatser. Sådana näringspolitiska insatser har man hittills sett mycket lite avi den nya regeringens ekonomiska aktionsprogram. Risken är att det inte kommer att finnas resurser om man inte från början gör en avvägning mellan sådana insatser och vad man satsar på t.ex. arbetsmarknadspolitik. Herr talman! En devalverings positiva verkningar kan också elimineras genom att det kommer olika kompensationskrav. Risken är särskilt stor när socialdemokraterna nu valt att genomföra inkomstsänkningarna inflationsvägen. Mittenregereringen lyckades genom olika åtgärder pressa ner inflationen från 14 till 8 20. Nästa år hade det funnits goda möjligheter att med bibehållen inriktning av politiken komma ner på den nivå omkring 6 20 som förutsattes vid skattebeslutet. Socialdemokraterna har genom sina åtgärder i ett enda slag förändrat bilden. Årets inflationssiffra kommer inte att bli 8 76 utan 10 eller 11. Nästa år kommer priserna inte att stiga med 6 96 utan med det dubbla. En sådan skillnad i inflationstakt betyder kolossalt mycket fört.ex. en barnfamilj, som redan har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det gäller även om det skulle finnas utrymme för en viss barnbidragshöjning. Socialdemokraternas inflationspolitik kommer säkert att kännas som piskrapp i skinnet på barnfamiljer och andra svaga och ekonomiskt utsatta grupper. Herr talman! Jag kan uttrycka det på följande sätt: Den höga inflationen är ett av skälen till att kapitalägarna inte längre satsar sina pengar i industrin. I stället har de satsat på fastigheter, konst, diamanter och annan spekulativ verksamhet. Eller också kan det uttryckas så här: Inflationen gynnar spekulation och missgynnar investeringar. Eller: Den höga inflationen gör det mycket svårare att träffa vettiga löneavtal. Ibland räcker inte ens lönelyften för att täcka matprisoch hyreshöjningar. Eller: Inflationen bidrar till underskotten i statsbudget och utrikeshandel. Herr talman! Det är säkert många här i kammaren som känner igen de här uttalandena. De är hämtade ur socialdemokraternas valhandböcker och valbroschyrer till årets val. Det går att bekämpa inflationen, är ett annat uttalande därifrån. Ja, det är alldeles rätt. Det bevisade mittenregeringen. Det bästa sättet att få stopp på de rekordhöga prisökningarna är att den 19 september rösta fram en socialdemokratisk regering. — Det basunerade socialdemokraterna ut. Men den nya regeringen verkar ha glömt allt vad den sade i valrörelsen om inflation och prisstegringar. Inte minst verkar den ha glömt påståendet att ”inflationen är ett hinder för våra strävanden att skapa en bra och rättvis ekonomi”. Men, ärade kammarledamöter, svenska folket har säkert bättre minne än de socialdemokrater som gjorde dessa uttalanden. Socialdemokraterna säger själva att devalveringen tvingades fram av ”marknaden”. Det är inte riktigt. Kronan var inte hotad innan spekulanterna på allvar ställde in sig på socialdemokratisk valseger. Då satte valutautflödet fart. Den marknadsreaktionen var också helt logisk. Valutautflödet kom som ett direkt svar på den ekonomiska politik som socialdemokraterna hade annonserat under valrörelsen. T andra sammanhang har socialdemokraterna beskrivit devalveringen som ”offensiv”. Det borde innebära att den inte kom som ett utslag av marknadens krafter utan ingick i en medveten politisk strategi. Förhåller det sig på det viset kan man fråga sig: Varför valde socialdemokraterna medvetet inflationens väg? Den förståelse som regeringen säger sig ha hos de fackliga organisationerna för en drastisk reallönesänkning nästa år innebär rimligen att nedpressningen av reallönerna hade kunnat genomföras utan att man tagit omvägen via en våldsam hemmalagad inflation. Den inflationsbrasa som nu är på väg att flamma upp kan ingen vara betjänt av — allra minst löntagarna. Inflationspolitiken kommer också att försvåra möjligheterna att komma till rätta med det stora budgetunderskottet. Räntekostnaderna växer och man får mycket stora automatiska utgiftsökningar. Socialdemokraterna har redan aviserat en rad utgiftsökningar i stat och kommun: förbättrade sjukförmåner, ökade bostadssubventioner, ökat daghemsbyggande m.m. Socialdemokraterna står dessutom uppenbarligen fast vid att kommunernas utgifter kan tillåtas öka dubbelt så fort som vad den gamla regeringen och riksdagsmajoriteten ansåg tillrådligt med hänsyn till samhällsekonomin. Med en sådan politik kommer man snabbt att få en omfördelning från privat konsumtion till ökad offentlig konsumtion. Man försvårar alltså med andra ord den satsning på industri och övrigt näringsliv som måste stå i centrum för de ekonomisk-politiska åtgärderna, och man får ytterligare obalans mellan privat och offentlig konsumtionsökning. Om man skall nå avsett resultat och balans i samhällsekonomin krävs en rimlig avvägning mellan den privata och den offentliga konsumtionen. Det var också en sådan avvägning som de icke-socialistiska regeringarna eftersträvade genom sina sparpaket. Det sägs att det inte fanns ett valmöte där inte Olof Palme sade att det inte är mera svångrem vi behöver utan mera svängrum. Jag undrar hur många det var som uppfattade det budskapet så som det nu praktiseras. Jag vet att det är många som anser sig lurade i valrörelsen. Stockholms invånare kommer troligen redan 1983 att få vidkännas en kommunal skattehöjning på inte mindre än 1:90 kr. Kommunen svarar för 90 öre och landstinget för 1 kr. Både kommunen och landstinget har efter valet socialistisk majoritet. En god del av skattehöjningen kan direkt hänföras till momshöjningen, den ytterligare höjningen av arbetsgivaravgifterna och devalveringen. Herr talman! Det som nu händer i Stockholm på kommunalskattefronten kommer med all säkerhet att upprepas på andra håll i landet 1984 och 1985. Under de icke-socialistiska regeringarnas tid har kommuner och landsting successivt anpassat sin tillväxtvolym till vad som bedömts samhällsekonomiskt tillrådligt. Tvärtemot vad socialdemokraterna har velat göra gällande, har regering och riksdag dessutom varje år tillskjutit mer och mer pengar till kommunerna. Det gör att kommunerna i dag över lag har god ekonomi, trots att de har fått bidra till det senaste sparpaketet. De kommunala skattehöjningarna har under senare år också varit mycket små. Men nu, ärade kammarledamöter, hotas den utvecklingen av en ny prisoch skattekarusell. Regeringen är uppenbarligen inställd på att ålägga kommunerna uppgifter som motverkar regeringens egna åtstramningsåtgärder. Men man är lika litet som i början av 1970-talet beredd att skjuta till pengar. Det kommer snabbt att tvinga fram höjningar av kommunalskatterna. Det är ytterligare ett argument för att korrigera den beslutade skatteom läggningen. Den reallönesänkning som följer med devalveringen och momshöjningen är tung nog att bära för de vanliga löntagarna. Det går inte att lägga ytterligare bördor på de yrkesverksamma grupperna genom att tillåta en skatteskärpning. Det är också viktigt att hålla fast vid målsättningen att 90 20 av skattebetalarna 1985 skall ha högst 50 26 marginalskatt. Herr talman! I kort sammanfattning skulle jag vilja beskriva den kursomläggning i den ekonomiska politiken som socialdemokraterna är i färd med att genomföra på följande sätt. Mittenregeringens medvetna anti-inflationspolitik kommer nu att avlösas av en socialdemokratisk prisoch skattehöjarpolitik. Vi får nästa år en kraftig ”hemmalagad” inflationsbrasa. Den politiken stämmer inte alls med den som redovisades i socialdemokraternas valbroschyrer. Den ökade konkurrenskraft som näringslivet uppnår genom devalveringen riskerar att snabbt gå förlorad genom inflationspolitiken. Mittenregeringen möjliggjorde låga kostnadsökningar genom återhållsamhet med skattehöjningar och vidtog aktiva åtgärder inriktade på att få ned räntan. Socialdemokraterna har valt att genomföra sina åtgärder i strid med våra viktigaste handelspartners. Mittenregeringen utformade sina åtgärder i nära samråd med bl.a. våra nordiska grannländer. Syftet var ytterst att stärka den ekonomiska samverkan i Norden. Arbetslösheten kommer under alla förhållanden att bli svår fram till dess att det kommer en internationell uppgång i ekonomin. Mittenregeringen arbetade med en kombination av arbetsmarknadspolitiska, regionalpolitiska och industripolitiska åtgärder för att få fram en effektivare industristruktur och ökad konkurrenskraft. Socialdemokraterna verkar vilja lägga alla ägg i en korg — den med etiketten arbetsmarknadspolitik. Socialdemokraterna letar nu efter en inkörsport för att kunna genomföra kollektiva löntagarfonder. Centerpartiet är nu liksom tidigare motståndare till ett sådant system. Den påspädning av statens och kommunernas utgifter som socialdemokraterna redan har bundit sig för kommer att leda till att frigjorda resurser inte tas i anspråk för investeringar inom industri och övrigt näringsliv utan för ökad offentlig konsumtion. De besparingar som mittenregeringen genomförde i den offentliga verksamheten möjliggjorde att köpkraftsindragningarna för enskilda medborgare kunde begränsas. Särskilt de yrkesverksamma kommer nu att få vidkännas drastiskt minskade realinkomster nästa år. Det kommer att skapa stora svårigheter i avtalsrörelsen. Socialdemokraterna gjorde i flera år och inte minst i valrörelsen ett stort nummer av det stora budgetunderskottet. Men deras egna förslag under dessa år lämnade inga bidrag till att minska underskottet. I valrörelsen upprepade jag åter och åter frågan vilka åtgärder socialdemokraterna var beredda att vidta för att underskottet i statens budget inte rent automatiskt skulle öka med 10-15 miljarder. De besvarade aldrig denna fråga. I dag finns det skäl att fråga: Vad kommer den automatik som ni genom era åtgärder har satt i gång att medföra i ytterligare budgetunderskott? Eller tänker ni hålla detta underskott nere genom att ovanpå devalveringens reallönesänkningar lägga kraftiga skattehöjningar? Centern kommer självfallet att här i riksdagen fullfölja den politik som vi i regeringsställning har varit med om att utforma. Det är en politik som säkrare än den socialdemokratiska återger oss en starkare svensk ekonomi. Men det är framför allt en politik som är skonsammare för människorna än den socialdemokratiska. De ekonomiska frågorna intog helt naturligt den centrala platsen i den nya regeringens regeringsförklaring. Jag hinner inte heller med någon mera utförlig genomgång av andra avsnitt. Jag vill bara notera att miljöfrågorna, precis som i den socialdemokratiska valrörelsen, har fått en mycket undanskymd plats. Det återspeglar vad jag förstår brist på genomtänkta handlingslinjer i dessa viktiga framtidsfrågor. En framtidsfråga viktigare än alla andra är människornas möjligheter att leva i fred och frihet här på jorden, människosläktets möjligheter att undgå ett kärnvapenkrig. Den frågan ter sig allt viktigare för de enskilda människorna i land efter land — det bär de ökade tvärpolitiska aktiviterna och demonstrationerna runt om i världen vittne om. Vi politiker har en klar skyldighet att delta i opinionsbildningen för fredens och frihetens sak och för kampen mot kärnvapen, både här hemma och internationellt. Men vi har också skyldighet att genomföra konkreta åtgärder som lämnar taktiskt bidrag i kampen mot kärnvapnen. En sådan åtgärd ter sig självklar — att i lag förbjuca uranbrytning i Sverige. Vi behöver inte bryta uran för att klara vårt bränslebehov under den tid vi avvecklar kärnkraften. Och att bryta uran för att sälja på världsmarknaden står i uppenbar strid med vår kamp mot atomkriget. Vi kan aldrig skaffa oss garantier för att inte det svenska uranet används för atombomber. Från centerns sida har vi länge rest kravet på förbud mot uranbrytning, och vi kommer att fortsätta att driva den frågan. Vårt krav är naturligtvis riktat till alla här i kammaren, men jag vänder mig särskilt till regeringspartiet. Jag har många gånger uttalat min respekt för och uppskattning av det socialdemokratiska engagemanget i fredsfrågorna och kampen mot kärnvapnen. Jag tycket därför att det borde vara angeläget för er att gå från ord till handling i denna fråga. Det skulle med säkerhet ge ökad internationell respekt, om vi här i Sverige enhälligt fattade beslut om att icke möjliggöra att svenskt uran kan användas för kärnvapen, liksom vi enhälligt har beslutat att Sverige inte tillåter kärnvapen på sitt territorium, vare sig i fred eller i krig. De säkerhetspolitiska frågorna har fått fortsatt aktualitet, främst genom de återkommande ubåtsincidenterna. De har praktiskt taget hela hösten påmint oss om hur utsatt vårt läge är mellan stormaktsblocken. Den resultatlösa jakten i Hårsfjärden visar också hur svårt det i verkligheten är att komma åt sådana objudna inkräktare. Inte heller i något annat land har ubåtsjakt lett till att inkräktaren kunnat tvingas upp till ytan och identifieras. De återkommande kränkningarna har gjort det nödvändigt att successivt ta till hårdare metoder. Den avgående regeringen gav militärledningen vidgade möjligheter att skärpa åtgärderna vid jakten på misstänkta ubåtar. Jag har dragit samma slutsats som Olof Palme: att man vid en eventuell ny kränkning måste vara beredd att ta till metoder som kan innebära att ubåten sänks. Det betyder naturligtvis inte att man skall bruka mer våld än nöden kräver. Målsättningen måste i första hand vara att tvinga den främmande ubåten upp till ytan för att kunna identifiera den. Detta fordrar en ny och bättre utrustning samt utbildning. Det medelstillskott som marinen fick genom vårens försvarsbeslut ger sådana möjligheter. Man kan då också konsekvent tillämpa de nya regler som fastställdes i våras för hur ubåtskränkningar skall mötas.

Herr talman! I söndags firade världen på nytt tillkomsten av Förenta nationerna. Man gjorde det i en imponerande manifestation för freden. Det var för att rädda freden som FN kom till. Med FN ville man skapa ett forum, där världens nationer kunde mötas för att ordna sina konflikter med diplomati och politiska lösningar i stället för med dödsbringande vapen. I natt avvärjdes i New York ett sabotage mot dessa strävanden. Israel skulle uteslutas. Tydligen genom ett ingripande av de nordiska FN delegationerna avvärjdes hotet. Det skall Anders Thunborg och hans nordiska kolleger ha en eloge för. Vi har sluppit ett nytt världskrig, men vi har inte sluppit krigen. De har varit fler än kanske någonsin tidigare i världens historia. De har varit grymma som under medeltidens barbari. De har utkämpats med vapen som blivit mer och mer utstuderat hemska, och de har skapat motsättningar mellan nationer och folk som det kan bli en oöverstiglig uppgift att överbrygga. Vi har också sluppit kärnvapenkriget, men vi har inte sluppit kärnvapnen. Atombomberna över Nagasaki och Hiroshima lärde världen vad kärnvapenkrigets fasor innebär. Men de fick inte världens militärstrateger att inse att ett atomkrig inte kan vinnas, eftersom det skulle innebära den slutliga förintelsen också för de människor och de värden som man vill försvara. I stället har vi fått fler och hemskare kärnvapen, ökad misstro mellan stormakterna och en djupare oro hos människorna. Det är den oron människorna nu ger uttryck för. De vill att de styrande skall höra dem, att de skall förstå att det inte är för deras skull de behöver rusta. De vill i stället att båda sidor skall nedrusta, för trygghetens skull och därför att pengarna behövs för att lindra nöden i världen, inte för att göra den värre, djupare och till sist omöjlig att bemästra. Det var därför man bildade en mänsklig kedja mellan USA:s och Sovjets ambassader i Stockholm nu i söndags. Ännu så länge har stormakterna inte velat lyssna. Låt oss ändå hoppas att de till sist gör det. Utan det hoppet finns ingen framtid, vare sig för öst eller väst. Herr talman! I en annons från LO som var införd i början av året stod det så här: ”Du har anledning att känna Dig lurad, övergiven och sviken av en politik som låter inflationen fortsätta att härja på det här sättet.” I annonsen 2 Riksdagens protokoll 1982/83:16-17 uppmanade LO läsarna att ”säga nej till inflation och dyrare vardag och ja till en politik som bevarar pengarnas värde”. Ien socialdemokratisk annons i somras tog man ett ännu djupare grepp på ämnet: ”Inflationen har försvagat industrin, missgynnat sparandet och urholkat köpkraften och levnadsstandarden för de flesta.” Under den här tiden var inflationen i Sverige stadigt på väg nedåt. I september hade den i stort sett halverats jämfört med två år tidigare. OECD-ekonomerna höll inte för uteslutet att Sverige under 1983 skulle kunna komma ned i en inflationstakt på mellan 5 och 6 96, förutsatt att Sverige fortsatte på den inslagna vägen att arbeta och spara sig ur den ekonomiska krisen. Socialdemokraterna förordade som bekant en helt annan politik. Besparingarna i den offentliga verksamheten var förkastliga. De vart.o.m. ett hot mot kronans värde; karensdagar i sjukförsäkringen leder käpprätt till en devalvering av den svenska kronan, sade Olof Palme, som ansåg att de som talade positivt om devalveringar visade ”brist på insikt om att devalveringar sänker levandsstandarden”. Så sent som i somras förklarade den nuvarande finansministern Kjell-Olof Feldt i en intervju att den socialdemokratiska politiken i stället skulle medge successiva revalveringar, dvs. en uppskrivning av den svenska kronan. Socialdemokraterna vann en övertygande valseger i årets val. Man gjorde det genom att lova väljarna att det skulle bli slut på prisstegringarna. Det skulle bli slut på reallönesänkningarna. Det skulle inte bli några devalveringar. Viktiga besparingar i statsbudgeten skulle rivas upp, och några nya var det minsann inte tal om. Investeringar och sysselsättning skulle öka och underskott i budget och bytesbalans försvinna. Bostadsbyggandet skulle skjuta fart igen och de anställda i krisföretagen behövde inte längre känna någon oro. Det är bara att lyfta telefonen och ringa till Feldt — så hade en arbetare i det nedläggningshotade Skinnskatteberg uppfattat saken. Förbättringarna skulle dessutom komma omedelbart, lovade Palme redan i november 1980. Sällan har så många förhoppningar skapats under så kort tid, och sällan har så många löften svikits så snabbt. I dag vet vi vad det omedelbara resultatet av den socialdemokratiska valsegern blev. I stället för oförändrade reallöner kommer de svenska löntagarna att drabbas av den kanske största lönesänkning de någonsin upplevt. I stället för den utlovade kampen mot prisstegringarna kommer inflationen i det närmaste att fördubblas. Socialdemokraterna måste själva på ett tidigt stadium ha insett vad andra också sade, nämligen att deras politik inte hängde ihop. Om problemet med ekonomin tar sig uttryck i långvariga underskott i bytesbalansen och stora underskott i det finansiella sparandet, kan receptet inte vara att spendera sig ur krisen. Man kan i ett sådant läge inte ens utlova oförändrad standard, någonting måste man dra in på. Devalveringen, som ju innebär en dramatisk indragning av den privata köpkraften, måste helt enkelt ha varit den nödutgång som socialdemokraterna redan under sin glada valkampanj räknade med. Vad man ägnade sig åt under hela valrörelsen var därför ingenting annat än ett cyniskt lurendrejeri med väljarna. De trodde de skulle få det bättre. Nu får de det mycket sämre. Funnes det ångervecka i politiken, är jag säker på att många i dag skulle vilja byta. Men det cyniska spelet med väljarna har inte upphört bara därför att löftesgivarna har flyttat in i kanslihuset. Nu är budskapet att bördorna skall bäras rättvist. Men vad menas egentligen med det? Hur kan dett.ex. komma sig att ett parti som anser sig ha monopol på att föra löntagarnas talan anser det vara höjden av rättvisa att låta alla bördor bäras just av löntagarna? Och hur kan det parti som under hela valrörelsen gisslat inflationens orättvisor nu mena, att en medveten och planerad inflationspolitik är det bästa sättet att skapa rättvisa? Är det inte sant längre att inflationen omfördelar från småsparare till storlånare, från hyresgäster till villaägare, från lågavlönade och pensionärer till människor med högre inkomster? Är det inte sant längre, det som Kjell-Olof Feldt sade här i riksdagen för ungefär ett år sedan, att det är en tredjedel av hushållen som vinner på inflationen och två tredjedelar som förlorar och att vinnarna är de starka och förlorarna de svaga? Är det inte längre sant, Kjell-Olof Feldt? Naturligtvis är detta sant också i dag. Och naturligtvis är det inte så, att en inflationspolitik blir rättvisare bara därför att den bedrivs av en socialdemokratisk regering. Att försöka bedriva en rättvis fördelningspolitik med hjälp av inflation är ungefär som att släcka bränder med hjälp av bensin. Inte ens röda brandbilar klarar den uppgiften. Tydligen är tanken att ekonomisk rättvisa skall skipas med hjälp av olika slags kompensationsåtgärder. I valrörelsen lovade man ju att slå vakt om barnfamiljer, pensionärer och löntagare i allmänhet. Löntagare i allmänhet har man alltså övergivit. Men vad menas då med att slå vakt om barnfamiljerna och pensionärerna i det här läget? För t.ex. en vanlig tvåbarnsfamilj i Storstockholmsregionen, där ungefär en femtedel av landets hushåll finns och där man nu ovanpå allt annat också drabbas av en rekordhöjning av kommunalskatten, stiger levnadsomkostnaderna med mellan 4 000 och 5 000 kr. om året, mycket lågt och försiktigt räknat. För att slå vakt om de barnfamiljernas standard måste man nästan fördubbla barnbidraget. Kommer ni att föreslå det? Vad kostar det i så fall? Och vad kostar det att med en 12 å 15-procentig inflation värdesäkra pensionerna för landets över en miljon pensionärshushåll? Det kommer, så visst som det är sant, att kosta mycket pengar, pengar som inte finns i statskassan, pengar som därför måste lånas upp. Budgetunderskottet kommer att öka och med det kostnaderna för statsskuldsräntorna. Resultatet kommer att bli nya grupper som borde kompenseras, men som vi inte kommer att ha råd att skydda. Väljarna får betala ett högt pris för den socialdemokratiska valsegern. Och det är knappast troligt att de får någonting för det. De har förvisso anledning att — med LO-annonsens formulering — känna sig lurade, övergivna och svikna. För vad är det som säger att devalveringen kommer att lyckas, att det ens på längre sikt blir fart på exporten, ökad investeringstakt och nya jobb? I och för sig är det bra att socialdemokraterna nu inser den svenska kostnadsnivåns betydelse för industrins möjligheter att ge sysselsättning åt människorna. Sådant tal hörde man inte när den första trepartiregeringen försökte sopa uppresterna efter den kostnadsexplosion som socialdemokraterna åstadkom senast de satt i regeringsställning. Då behövdes, enligt socialdemokraterna, varken någon sänkning av arbetsgivaravgiften eller någon devalvering för att det skulle gå lättare för de svenska företagen att exportera. Nu är det socialdemokraterna själva som skall sopa. Men det var inte mittenregeringens strama finanspolitik som ledde käpprätt in i devalveringen, Olof Palme. Det var den socialdemokratiska löftespolitiken som fick omvärlden att tappa förtroendet för den svenska kronans värde, redan innan den politiken började föras. Men bortsett från vad socialdemokraterna tidigare har haft att säga om detta, vad är det som säger att denna devalvering över huvud taget hjälper? För det första är kritiken från omvärlden stark. Reaktionen från våra nordiska grannar blev lika våldsam som den var välmotiverad. De betraktade — med all rätt — devalveringen, som kom helt överraskande och utan några egentliga konsultationer, som ett grundskott mot det nordiska samarbetet. Både i de nordiska länderna och på andra håll i världen betraktades devalveringen också som ett försök av Sverige att exportera sin arbetslöshet till länder där arbetslösheten länge varit både tre och fyra gånger så stor som den är i Sverige. Det är inte alls uteslutet, Kjell-Olof Feldt, att denna hårda reaktion också leder till motåtgärder, t.ex. mot den svenska pappersexporten. Sådana motåtgärder skulle komma att stå Sverige mycket dyrt. För det andra hade företagen redan före devalveringen räknat med stora kostnadsökningar. Nu är risken stor att kraven på lönehöjningar blir större än de annars skulle ha blivit. Inte heller en socialdemokratisk regering kan ju räkna med en total lydnad från löntagarnas organisationer. Tänk på 1975 års avtal! Något vill säkert förhandlarna ha med sig hem också denna gång. Mycket talar för att den kommande avtalsrörelsen i stället för att bli en diskussion om hur löneutrymmet skall fördelas blir en förhandling om hur hög inflationen i Sverige skall vara. För det tredje bör enligt alla ekonomiska teorier en devalvering åtföljas av en stram finanspolitik, om inte dess effekter skall gå förlorade. En stram finanspolitik är detsamma som att hålla igen på de offentliga utgifterna, dvs. detsamma som att göra tvärtemot vad socialdemokraterna sade under hela valrörelsen. Vi visade i valrörelsen att ökningen av statens utgifter nästa år kommer att överstiga inkomstökningarna med uppemot 10 miljarder kronor, om man inte gör någonting åt det. Men att göra något åt det var enligt socialdemokraterna att bedriva social nedrustning. Om inte den socialdemokratiska regeringen byter fot också i den här frågan — man måste göra en kovändning — kommer det inte att bli någon stram finanspolitik. Däremot blir det ökade utgifter för arbetsmarknadspolitik, bostadssub ventioner, sjukersättning, arbetslöshetsunderstöd och kommunal expansion — utöver de kompensationskrav som devalveringen som sådan redan har drivit fram. Vi höjer momsen med 2 Yo från årsskiftet, säger man med skattehöjarnas oförställda entusiasm. Men för det första räcker inte det på långa vägar — om man nu tänker fullfölja dessa tankar. För det andra är det med ett budgetunderskott på uppemot 80 miljarder i botten helt meningslöst att försöka öronmärka nya skatter för nya utgifter. Det enda resultat man då uppnår är att utrymmet för att finansiera de stora underskotten krymper ytterligare. Kommer man f. ö. att få igenom det förslaget? Folkpartiet, centern och moderaterna kommer att säga nej. Vpk borde i anständighetens namn också säga nej — det har vpk faktiskt lovat. Jag vill därför fråga Lars Werner: Kommer ni att våga stå vid det löftet? Eller kommer ni i vanlig ordning att visa större lojalitet med den socialdemokratiska regeringen än med era egna väljare? Till socialdemokraterna vill jag gärna ställa frågan om det är sant, som det ryktas, att ni förhandlar med vpk om höjda matsubventioner som en kompensation för momshöjningen. Herr talman! Folkpartiet vill inte sätta den offentliga sektorn på svältkost. Därför har vi hela tiden avvisat moderaternas förslag om stora skattesänkningar. Om utgifterna är för stora, löser man inte problemet genom att minska inkomsterna. Den offentliga sektorn är nödvändig för vår välfärd. Den ger sysselsättning, inte minst för kvinnorna, och den behövs för ett fungerande näringsliv. Detta betyder dock inte att den offentliga sektorn kan växa hur snabbt som helst och bli hur stor som helst. Under 1950 och 1960-talen var den offentliga sektorns starka tillväxt ett viktigt komplement till och en förutsättning för den privata sektorns expansion. Under 1970-talet har vi nått en gräns där den snarare tränger undan den privata. Därför går det inte att försöka lösa 1980-talets sysselsättningsproblem med 1960-talets metoder. Den höjning av skattetrycket som det skulle kräva kommer att undergräva marknadsekonomins möjligheter att fungera. Också skattetrycket driver på inflationen, pressar upp räntorna och försvårar investeringarna. I dag är det dålig välfärdspolitik att höja skatterna. Man måste över huvud taget bortse från de flesta samhällsekonomiska sammanhangen och vara fångad av en nästan dödsföraktande optimism, om man skall tro att den politik som socialdemokraterna nu tänker föra skall sätta fart på Sverige. Det bästa man kan säga om den är att det är en våldsam hasard — en hasard med löntagarnas pengar som insats. Den grund för den ekonomiska politiken som vi lade i regeringsställning kommer vi att bygga vidare på nu. Målet kommer att vara ekonomisk tillväxt, kamp mot arbetslösheten och en rättvis fördelning. De svagaste i samhället måste skyddas från åtstramningspolitikens fulla effekt, eftersom de inte har någon kraft att bära nya bördor. En sådan rättvis politik går att förena med omsorg om den enskildes arbetsinkomster. Men då måste man fördela åtstramningen mellan både offentlig och privat konsumtion. Att bara klämma åt de aktiva löntagarna är ett dåligt sätt att få människor att hjälpa till att arbeta Sverige ur krisen. Jag är t.ex. inte övertygad om att ens pensionärerna själva tycker att det är rimligt och rättvist att de skall tillförsäkras kraftiga förbättringar i sin standard samtidigt som deras barn i aktiv ålder måste acceptera kraftiga reallöneförsämringar. Jag ärinte heller säker på att löntagarna och deras organisationer tycker att detta är rimligt. Dessutom är det stor risk att en sådan politik, särskilt om den förenas med en fortsatt höjning av skatterna, försämrar möjligheterna att åstadkomma tillväxt i ekonomin, och därmed också möjligheterna att på sikt klara de redan gjorda pensionsutfästelserna. Det är ju trots allt det vi skapar som aktiva löntagare eller företagare vi en gång skall betala våra pensioner med. Skall vi få människor att ställa upp och arbeta för Sverige måste vi också ha ett rättvist skattesystem. Detta måste i själva verket vara ett viktigt inslag i den ekonomiska politiken. Skall skattereformens syfte att ge lägre marginalskatter nås, måste inflationsskyddet i skattesystemet stärkas. TCO:s krav i det avseendet är högst rimligt. Det ger för 1983 samma inflationsskydd som det nuvarande systemet med indexregleringen skulle ha gjort. Jag utgår från att det bud som socialdemokraterna kommer att presentera under förhandlingarna i kväll skall tillgodose kravet att skatteskalorna under de tre år som överenskommelsen gäller måste skyddas mot inflationens härjningar. Omläggningen av den ekonomiska politiken har gjort detta nödvändigt. När socialdemokraterna gett upp kampen mot inflationen har de också övergivit en viktig förutsättning för skatteöverenskommelsen. Det är också nödvändigt att undvika all expansion av den offentliga sektorn som inte kan finansieras genom ökad tillväxt i ekonomin. Ett högre skattetryck än det nuvarande skadar tillväxten. Vill vi öka de offentliga tjänsterna snabbare måste de finansieras på något annat sätt än genom nya skatter. En väl fungerande marknadsekonomi är en förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Alltför många regleringar och subventioner har försvagat marknadsekonomins drivkrafter. När man hör socialdemokrater tala om behovet av en fungerande marknadsekonomi kan man tro att de är besjälade av samma ambition att skydda och stärka den som vi är. Men det hjälper inte med allmänt välvilligt tal — det gäller också att de konkreta förslagen verkar i rätt riktning. Men det gör de inte. När vi vill ta bort den lika verkningslösa som byråkratiska prisregleringen, säger socialdemokraterna nej. När vi ville operera bort otympligheter i trygghetslagarna för att underlätta för unga att få arbete, är det viktigare för socialdemokraterna att slå vakt om lagens bokstav än om dess syfte. När vi ville stimulera människor att spara i aktier i stället för i onyttigare ting genom att mildra dubbelbeskattningen, säger socialdemokraterna nej. Nu skall dubbelbeskattningen skärpas. När vi har velat förbättra villkoren för de mindre och medelstora företagen, har socialdemokraterna nästan alltid avvisat sådana förslag. När vi vill slå vakt om köpkraften i hushållens arbetsinkomster, vill socialdemokraterna i stället satsa på att öka bidragen. För oss är det inte likgiltigt om den enskildes köpkraft kommer från egen arbetsinkomst eller ur förmåner av annat slag. Det är alltid fråga om en avvägning, men i dag är skattetrycket i Sverige så högt att det inte utan vidare kan höjas utan att vara till skada för de ekonomiska tillväxtmöjligheterna. Till sist handlar också detta om frihet, om friheten för den enskilde att själv få bestämma så mycket som möjligt av sitt konsumtionsval, att känna att han eller hon genom egna arbetsinsatser kan förbättra sin ekonomi. Det här handlar om viktiga skiljelinjer mellan socialdemokratisk och socialliberal politik. Ytterst handlar det om vilket samhälle vi vill ha. Dit hör givetvis också frågan om de kollektiva löntagarfonderna. Vi vet ännu ganska litet om vad regeringen kommer att föreslå. Men klart är att socialdemokraterna inte övergivit tanken på kollektiva löntagarfonder. De har ju också fått väljarnas mandat att genomföra sådana. Det frö som nu skall sås heter vinstdelning. Tanken tycks vara att de företag som går bra skall få betala till en gemensam pott, som sedan skall användas för verksamheter som går mindre bra. Det är svårt att se hur man med den metoden skall kunna öka effektiviteten i näringslivet och skapa varaktig sysselsättning. Det är också svårt att förstå hur detta skulle vara ett sätt att slå vakt om den socialt inriktade marknadsekonomin, vilket ju även socialdemokrater ibland säger att de vill göra. Herr talman! Det är vår ambition i folkpartiet att försöka föra en konstruktiv oppositionspolitik. Vi kommer inte att utnyttja det oppositionens privilegium som så flitigt kommit till användning under de gångna åren av både moderater och socialdemokrater, nämligen att rekommendera en politik som inte håller ihop, eftersom den ändå inte skall genomföras. Vårt land har stora problem att brottas med, men också goda möjligheter att lösa dem. Alla har ett ansvar för att de möjligheterna tas till vara. Vi måste fortsätta att öka rättvisan mellan kvinnor och män. Med en kärv arbetsmarknad och starka konservativa strömningar i debatten är den ambitionen nu viktigare än någonsin. Det krävs stora insatser för att ge de unga arbete. Arbetsmarknadspolitiken är viktig. Att skapa varaktiga jobb är ännu viktigare. Att fördela meningsfull sysselsättning i en framtid där maskiner och datasystem mer och mer ersätter mänskliga arbetsinsatser tillhör det mycket svåra. Den utvecklingen är på väg. Det är ingen idé att blunda för den. I stället måste vi förbereda de lösningar som behövs. För oss liberaler är det en huvuduppgift att ta till oss människornas oro för sin egen frihet i ett samhälle där organisationer, byråkrati och politiska samt ekonomiska maktapparater växer sig allt starkare. Arbetet för fred och en rättvisare fördelning av jordens resurser är viktigt. Det är ett samhälle med fred, frihet och rättvisa vi vill skapa.